Fru talman! Att vi ska sträva efter att erbjuda alla barn tillgång till en trygg och utvecklande miljö och en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet är för oss en fullständig självklarhet. Det är också så som de flesta barn upplever dagens skola och barnomsorg. Personalen ute på våra daghem, förskolor, skolor, fritis och familjedaghem - ingen nämnd, ingen glömd - gör fantastiska arbetsinsatser med ett levande engagemang. Låt oss fortsätta på den vägen! Låt oss för våra barns skull få fler vuxna anställda ute i våra verksamheter som har goda kunskaper om och handlag med barn! Låt oss också ge dem vårt stöd för att utveckla kvaliteten och innehållet i den dagliga verksamheten. Fru talman! Vad dagens debatt handlar om är hur vi kan stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp. Det är oerhört allvarligt att det vid några tillfällen har förekommit att personal utsatt barn för sexuella övergrepp i samband med att dessa har vistats i verksamheter som just har som syfte att skydda och stödja barn i deras utveckling. Alla former av kränkning av barn måste självfallet beivras genom alla till buds stående medel. Lagen om lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg är ett - men endast ett - sådant medel. Utbildningsutskottet har också i stor majoritet genom det aktuella betänkandet ställt sig bakom regeringens presenterade lagförslag. Fru talman! Låt mig få ge en kort beskrivning av vad lagförslaget innebär - och också av vad det inte innebär, med tanke på att så många verkar ha en oklar bild av detta. Alla som erbjuds en anställning inom förskoleverksamhet, förskoleklass, skolverksamhet för skolpliktiga barn eller skolbarnsomsorg ska själva begära och för arbetsgivaren uppvisa ett utdrag ur polisens brottsregister. Det innebär inte att alla som söker en sådan anställning ska begära ett registerutdrag, bara de som erbjuds. Det innebär att den som erbjuds anställning själv ska hämta in utdraget om sig själv, inte att en arbetsgivare fritt får ta in upplysningar ur belastningsregistret. Lagen omfattar bara krav på upplysningar om vissa brott som innefattar allvarliga kränkningar av andra människor - sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, barnpornografiska brott och liknande. Den innefattar alltså inte brott som trafikförseelser, snatterier eller liknande. Ett sonat brott kommer inte att följa en person genom hela livet, då bedömningen är att uppgifter som är äldre än tio år inte bör tas med. Det krävs inte att de som redan i dag är anställda inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg ska uppvisa ett utdrag, och det krävs inte heller om man erbjuds återanställning hos samma arbetsgivare inom ett år. Alla arbetsgivare oavsett huvudman omfattas av dessa regler, som innebär att det inte är tillåtet att anställa någon utan att ett registerutdrag har uppvisats. Underlåtenhet kan innebära att ett tillstånd eller godkännande för att få bedriva verksamheten återkallas. Men arbetsgivaren förbjuds inte att anställa någon som har anteckningar om de aktuella brottstyperna. Detta, fru talman, för in diskussionen på att kravet på uppvisande av registerutdrag inte på något sätt är lösningen på ett förhoppningsvis begränsat problem. Det kan heller aldrig vara någon garanti för att barn inte utsätts för sexuella övergrepp eller andra kränkningar. Men det är en viktig signal från samhället till skydd för barnen och till stöd för deras rätt till en trygg, stimulerande och utvecklande miljö. Därför är det så viktigt att i det här sammanhanget visa på betydelsen av att varje rekrytering av personal inom dessa verksamhetsområden för barn genomförs på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt. En mer noggrann bedömning av personens lämplighet kan göras genom djupgående intervjuer, intagande av referenser och liknande granskningar. Det är en självklarhet att den som arbetar med barn också måste tycka om barn och att kraven för anställning i många avseenden ska vara höga, ibland mycket högre än vad som gäller för andra yrkesgrupper. Rekryteringen ska innefatta en positiv granskning, men den ska också följas upp av olika former av anpassat stöd till dem som anställs - först i form av en gedigen introduktion, därefter genom olika insatser såsom fortbildning, handledning, utvecklingssamtal med arbetsledare och olika typer av arbetslagsutveckling. Det är viktigt att peka på att det är det förebyggande arbete som sker närmast verksamheterna ute i kommunerna, bland den personal som arbetar med barnen, som har störst effekt. Ett sådant exempel är projektet En resa för livet, som har bedrivits i Karlstad i snart två år. Där jobbar man med målsättningen att öka kunskapen hos all personal om sexuella övergrepp mot barn oavsett var de inträffar. Det handlar om att samordna resurser kring ett tabubelagt ämne och att kunna vara till stöd för sexuellt utsatta personer, deras anhöriga och personal som kommer i kontakt med den här problematiken. Men projektet handlar också om hur man möter en förövare hur man kan utveckla förebyggande arbetsmetoder riktade mot barn och ungdom. Vi vet att en försvårande omständighet är att de allra flesta barn aldrig berättar om sin utsatthet och att de ofta bär på en börda av känslor av skam, skuld, sorg, svek och självförakt. Som Yvonne Andersson tidigare sade har de sår för livet. Vi måste ta alla möjligheter att förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp och andra kränkningar. Fru talman! Genom ställningstagandena i det här betänkandet har vi valt att sätta barnens rätt till skydd i första rummet. Därmed yrkar jag bifall till betänkandets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Jag har två enkla frågor för Torgny Danielsson att svara på. Jag skulle vilja veta på vilket sätt, konkret, socialdemokraterna tror att ett registerutdrag ska stärka barnens skydd. Jag har noterat att Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen inte tror att detta fungerar, men uppenbarligen har regeringen och majoriteten en annan uppfattning. Nu vill jag veta: Vad är det som ska inträffa tack vare de här utdragen? Min andra fråga är: Hur har ni egentligen tänkt när ni gjort det här urvalet av brott? Som jag sade i mitt inledningsanförande finns det många andra brott man kan fundera över. Varför har ni t.ex. inte tagit med kvinnofridskränkning? Är det någonstans övergrepp mot barn är vanligt men glöms bort i registreringen är det just i samband med våld mot kvinnor. Det borde vara en naturlig brottstyp att titta på om man tror att detta är ett verksamt medel för att kunna skydda barnen. Den som har slagit sin hustru har ofta slagit sina barn och har nog en tendens att kunna gå på andra också.
Fru talman! När det gäller Rikspolisstyrelsens och Brottsförebyggande rådets remissvar lyfter de ju fram att det finns risk för en övertro på det här systemet. Därför är det viktigt, samtidigt som vi signalerar att vi vill göra det här för att ge ett bättre skydd för barnen, att detta inte blir den enda åtgärden. Den måste följas av många andra åtgärder. Det är viktigt att få en större öppenhet och en diskussion kring ett ämne som är väldigt svårt och på det viset tidigt kunna få in förebyggande insatser. Sedan finns det många andra remissinstanser som har ställt sig positiva till förslaget och som dessutom vill gå längre. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Skolverket m.fl. har ställt sig bakom det här förslaget. Vi ser det som angeläget att den här signalen går ut. Jag delar inte heller Beatrice Asks beskrivning av vilka människor det handlar om. Det finns en mängd olika uppgifter som tyder på att de människor som begår den här typen av handling också tidigt har gjort sig kända för avvikande sexuella beteenden i andra sammanhang. Det gör att det finns en chans att de tidigare har gjort sig kända i olika sammanhang. Beatrice Ask tar själv upp olika typer av exempel som kan vara aktuella.
Fru talman! Det senaste var intressant. Ska vi nu börja leta efter tidigt avvikande sexuellt beteende är vi väl ändå ute på hal is. Det är nog möjligt att många sexualbrottslingar har haft ett märkligt beteende. Men de har, som jag sade inledningsvis, sällan blivit dömda för något brott. Det är i så fall intressant, och allvarligt ur rättssäkerhetssynpunkt, om socialdemokraterna nu ska gå vidare och leta avvikande beteenden så att vi får en ny sådan undersökande verksamhet. Jag fick inget svar. Torgny Danielsson säger att det här inte är den enda åtgärden, och det är ju tur det. Men vilken nytta avser de här registerutdragen att göra? Ingen annan kan påvisa att de gör någon nytta. Det är det jag undrar. Vad är skälet till att man över huvud taget ger sig hän åt att kasta grundläggande rättsprinciper överbord? Det är det jag tycker är så märkligt. Det måste ju finnas någonting som ni tycker är en jättepoäng med det här som jag inte har förstått. Jag inser att det inte kostar mycket. Men för 2,25 miljoner kunde vi i alla fall ha fått två utredare till. Om det är någonting som är problematiskt när det gäller sexuell brottslighet mot barn är det att utredningsresurserna är små. Två utredare vore jättebra att få inom polisväsendet, i stället för att man ska sitta och hantera registerblanketter för nästan enbart helt oskuldsfulla människor som inte har med saken att göra.
Fru talman! Som jag tidigare sade är det här en klar signal från samhället om hur vi ser på den här typen av brottslighet. Det är också en tydlig signal om att det inte är någon rättighet att få arbeta med barn. Det ligger mycket av ansvar och även en skyldighet hos arbetsgivaren att se vilka människor det är som kommer att få ha det här ansvaret. Om den här lagen bara kunde hindra ett enda övergrepp från att inträffa är det väl värt det, tycker jag. I och för sig tycker jag att det här är ett ämne som det inte är värt att föra partipolitiskt käbbel om, men hade vi inte gjort någonting hade ni kanske begärt en extra debatt. Det är så moderaterna ofta gör. Ni kräver en extra debatt och så säger ni: Regeringen gör ingenting. Hade vi dessutom i dag haft en stor debatt i våra kvällstidningar eller i medierna i övrigt om någon aktuell händelse i den här riktningen, skulle det nog också blåst under frågan varför man ingenting gör. Nu väljer vi att sätta barnets rätt till skydd i första rummet. De eventuella kränkningar av individens integritet som blir följden anser vi vara värt priset.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga hur man har tänkt sig detta, eftersom man inte är konsekvent. Som jag tog upp i mitt anförande, men som jag inte fick svar på: Varför gäller inte detta dem som är ute och arbetar på skolorna under sin verksamhetsförlagda utbildningstid? Varför ska de fråntas denna möjlighet? Vore det inte bättre att redan från början, i samband med en riktad yrkesutbildning, där alltmer tid ska tillbringas ute på skolorna, begära in detta intyg? Jag frågar detta därför att kristdemokraterna också i första hand vill säkra och skydda barnet.
Fru talman! Jag uppskattar att kristdemokraterna och vi har samma synpunkt när det gäller den här frågan. Sedan är det en avvägning hur långt vi ska gå. Vi vet att ungefär 9 000 studenter går in på våra lärarutbildningar eller att det är 19 000 som söker. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är viktig och den förutsätter att man har nära samarbete med sin handledare, både på arbetsplatsen och på det lärosäte man tillhör. Det ligger ett speciellt ansvar på dem att också bedöma lämpligheten, inte bara utifrån att det eventuellt skulle finnas ett utdrag ur ett brottsregister. När vi nu fattar beslut om en sådan här lagstiftning blir det också en information som går ut till dem som söker en sådan här utbildning, så att man redan innan man söker är på det klara med vilka förutsättningarna är för att man i en framtid ska kunna få ett arbete. Det är också viktigt. I avvägningen mellan det ena och det andra alternativet menar vi att det är en alltför stor praktisk apparat att ta in 9 000 eller 19 000 lämplighetsintyg - vilket vi nu väljer - innan man erbjuder en plats. Det skulle i så fall kanske vara det riktigaste.
Fru talman! Jag skulle kunna flytta positionen och säga så här: Då är det väl bättre att man begär ett sådant intyg innan vederbörande ska ut på en skola för sin verksamhetsförlagda utbildning. Regeringen kan ju inte mena att man ska ändra på själva lärarutbildningen. Den innebär alltmer eget ansvar och egen kontakt med eleverna och att i ökad grad vara med i deras utvecklingsprocess. Om den bygger på att det hela tiden ska vara nära kontakt med handledare och barnen kommer det här att bli ytterst bekymmersamt, för så många handledare finns det inte. Och så nära är inte vuxenkontakten heller. Jag skulle önska att Torgny Danielsson kunde ta med sig frågan återigen och ifrågasätta om man inte åtminstone innan man går ut på sin verksamhetsförlagda tjänstgöring kan få lämna ett sådant här intyg. Vi vill trygga barnen. Vi vill också trygga de här skolorna och föräldrarna till de barn som går där med en signal om att samma trygghet ska gälla överallt. Det skulle jag vilja att man tar med sig.
Fru talman! Jag delar helt klart Yvonne Anderssons ambition. När det gäller lärarstudenterna har vi ju tidigare diskuterat hur lärarutbildningen i framtiden ska se ut. Vi har ambitionen att ha en bred ingång i lärarutbildningen som också möjliggör för studenterna att under resans gång välja vilken typ av inriktning man vill ha. Den här lagstiftningen begränsar sig till yngre barn och barn som har skolplikt. När vi pratar lärarutbildning vet vi att många lärare kommer att välja andra karriärvägar. Man kommer att jobba med vuxna och inom andra verksamhetsområden. Men jag tror att det är viktigt att ha den här debatten aktuell. Just hur man på lärarutbildningarna bedömer en persons lämplighet är viktigt, och det i ett bredare perspektiv över huvud taget. I andra sammanhang pratar vi ofta om hur viktigt det är att få fler män anställda inom förskola, förskoleklass, skola, osv. I det här fallet är en förhoppning att debatten och diskussionen också leder till att vi på ett bättre sätt kan ge stöd till de killar som väljer att satsa på ett yrke inom det område där man arbetar med barn. I dag är det väldigt många av dem som känner att det finns ett slags kollektivt misstänkliggörande riktat mot de killar som söker jobb som innebär att man arbetar med barn. Det är ett misstänkliggörande av vilka motiv man egentligen har. För dem kan jag se att en sådan här lagstiftning indirekt kan vara ett stöd.

Fru talman! Frågan om lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, som vi behandlar i dag, är som många har sagt ingen lätt fråga. Det känns ganska naturligt att ställa sig själv ett antal frågor med anledning av det här förslaget: - Är det ett slag i luften? - Löser vi några problem om förslaget genomförs? - Är det ett intrång i den personliga integriteten? Invaggas verksamheten i något slags falsk trygghet? - Innebär förslaget i sig att vi underlåter att genomföra andra åtgärder? - Är det ett steg mot ett yrkesförbud? Jag har under ganska lång tid diskuterat den här problematiken med rätt många människor. Senast förra veckan samtalade jag med ett antal lärarstuderande, de lärarstuderande som kanske kommer att vara bland de första som omfattas av förslaget. Många av dem jag har samtalat med har sett frågan ur olika perspektiv. De lärarstuderande har naturligtvis sett den ur ett fackligt perspektiv, men många av dem har också sett den ur ett föräldraperspektiv. Min bedömning är att alla åtgärder som kan öka möjligheterna för barns rättigheter uppfattas, efter en tids diskussion, som befogade. Det måste enligt min mening vara överordnat att på olika sätt, så långt det är möjligt, se till att barn och ungdomar skyddas och att riskerna för övergrepp mot barn minskar. Här kan jag bl.a. hänvisa till någonting som inte har nämnts tidigare i dag men som nämns i betänkandet, nämligen FN:s konvention om barnens rättigheter. En bärande tanke är barnets skydd mot övergrepp och utnyttjande av varje slag. Jag citerar ur artikel 19 i barnkonventionen: Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Sverige har förbundit sig att följa konventionens innehåll, mening och anda, vilket enligt min mening måste innebära att när åtgärder vidtas som rör barn ska deras bästa alltid komma i främsta rummet. Fru talman! Samtidigt är det viktigt att påpeka att införandet av en registerkontroll på inget sätt ersätter en i övrigt noggrann rekryteringsprocess och att frågan i all verksamhet ständigt måste hållas aktuell. Jag delar till fullo åsikten om att ett viktigt instrument för att skydda barn mot övergrepp inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg är att anställningsprocessen genomförs så grundligt som möjligt. Införande av lagförslagen ska ses som ytterligare ett redskap att använda i rekryteringen av ny personal. Generellt måste sägas att verksamheterna inom förskola, skola och skolbarnomsorg ständigt måste präglas av barnens bästa. Detta är för att man inte, som någon av motionärerna uttrycker det, ska invaggas i falsk trygghet. Anställningsprocessen är bara en del i helheten. I all verksamhet där barn finns behöver man ständigt föra en dialog om hur man ska förebygga alla former av kränkning och diskriminering och förhindra att barn far illa på olika sätt. Där handlar det både om relationer mellan barnen och relationer mellan barnen och de vuxna. Det handlar också om att hävda barnens rätt i ett vidare samhällsperspektiv. Verksamheterna inom förskolan, skolan och skolbarnomsorgen måste ständigt utgå från bl.a. värdegrunden och därmed förmå lyfta fram barnperspektivet. Då går jag över till diskussionen om den personliga integriteten. En registeruppgift som visar att en person har begått ett brott måste anses som integritetskänslig. Här handlar det om en typ av markering som innebär att personer som dömts för brott som visar på likgiltighet inför andras liv, hälsa och integritet inte utan en viss särskild prövning bör arbeta med barn och ungdomar. Återigen är förslagen inte avgörande för att barn och unga ska få en trygg, stimulerande och utvecklande miljö. Förslagen är inte heller ett absolut skydd mot att direkt olämpliga personer anställs. Självfallet krävs, som jag har sagt tidigare, många andra åtgärder för att uppnå detta. Men förslagen kan öka möjligheten att skapa en god miljö och att rätt personer anställs i verksamheterna. Jag började med att säga att frågan om lämplighetsprövning är komplicerad och svår. Det handlar om att väga för och nackdelar. Det är bra att det här råder en stor samstämmighet och stor samsyn i allas intresse för barnens bästa. När det gäller de konkreta förslagen kan man utifrån olika utgångspunkter ibland landa i olika ställningstaganden. Till sist vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet. Jag gör det mot bakgrund av den bedömning vi i Vänsterpartiet har gjort att i det här fallet ska skyddet för barnen ses som det övergripande intresset och att den vuxnes integritet i det här fallet får stå tillbaka.

Fru talman! Det viktigaste vi kan göra är att ge alla barn möjlighet till trygghet och självförverkligande. Barn har speciella behov av skydd och stöd. Barn har egna rättigheter, och framför allt har barn eget människovärde. Barns tillvaro måste därför präglas av trygghet. De måste mötas med respekt och känna gemenskap, delaktighet och tillit. Då först formas barnet till en människa med bästa tänkbara förutsättningar för det fortsatta livet. Precis som Lennart Gustavsson var inne på har Sverige ställt sig bakom FN-konventionen där vi bl.a. åtar oss att skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. FN:s konvention om barns rättigheter ska vara den självklara utgångspunkten. Dess grundsyn om barns rättigheter, principen om barns bästa och vikten av att lyssna till barn och deras rätt till liv och utveckling ska genomsyra alla beslut vi fattar som rör barn. FN-konventionen utgår från att barndomen har ett värde i sig, att barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd - som också innefattar ett rättsligt skydd. Det är viktigt. Vi måste göra allt vi kan för att skydda barnen. En av samhällets viktigaste uppgifter är att skydda människor mot övergrepp av alla olika slag. Syftet bakom det vi diskuterar i dag, nämligen lämplighetsprövningen, är att öka skyddet för barn mot att personer som dömts för vissa brott anställs i verksamhet där de kommer i kontakt med barn. Registreringskontrollen ser jag som ett sätt att minska risken för sexuella övergrepp mot barn. Trots att vi vet att flera av dem som kommer att lämplighetsprövas inte har straffats tidigare men kanske bär på sjukdomen, är det ändå viktigt att se detta som en del på vägen mot barns trygghet. Det är viktigt att pröva alla vägar, så att vi hindrar att barn utsätts för sexuella övergrepp. Centerpartiet har valt att ställa sig bakom propositionen, då vi ser att den går i rätt riktning. Det är viktigt att ta till alla insatser som vi kan för att skydda barn och ge dem en trygghet och rättighet till liv. Vi måste ta till vara varje chans att stärka barns trygghet. Vi måste ta varje chans för varje enskilt barn vi kan rädda och för varje enskilt barn vi kan ge en värdig möjlighet till liv. Det är faktiskt vår skyldighet som vuxna. Varje barn vi kan rädda är värt uppoffringar. Vi måste ta till alla möjliga medel för att skydda barnen. Enbart vetskapen om att det förekommer övergrepp måste leda till en förändring där riskerna minimeras. Det är barnet som får ett förstärkt skydd med det nya lagförslaget. Men man ska inte se propositionen som den enda rätta vägen, den enda lösning som ger både föräldrar och barn trygghet. Men samtidigt ska vi se den som ett viktigt steg. Vi får aldrig sluta att diskutera eller debattera eller komma med nya förslag till hur vi kan stärka barns rättigheter. Det viktiga är att ta chanserna när de kommer och att ge grundförutsättningarna. Det är också viktigt att vi fortsätter arbetet att se till att kommunerna hanterar sitt åtagande, att det lokala ledarskapet fungerar, att det är god kvalitet i rekryteringen av vuxna till skolan. Fru talman! I och med införandet av lämplighetsprövning av personal inom förskola och skolbarnomsorgen kan vi på ett sätt förebygga det vi diskuterar i dag. Vi ska så klart fortsätta att diskutera hur metoder kan utvecklas för att upptäcka och ta hand om barn som har drabbats av sexuella övergrepp. Barnverksamheten måste ha en stor öppenhet och en god insyn och vara uppmärksam på barnen, lyssna på barnen och observera deras beteenden. Det behövs därför både utbildning och program för det förebyggande arbetet. Det är också viktigt att öka kunskapsbyggandet och utveckla olika metoder för att förebygga sexualbrott mot barn. Det krävs ständigt aktiva insatser och förebyggande verksamheter. Som flera har nämnt är det viktigt att både polisväsendet och rättsväsendet får ökade kunskaper om sexuella övergrepp mot barn. Det ska finnas klara rutiner inom rättsväsendet för hur man ska agera när man träffar på fall där barn har blivit sexuellt utnyttjade. Fru talman! Vi vet ju att många brott inte kommer in i statistiken, att mörkertalen är väldigt stora. Vi vet också att många av de sexuella övergreppen sker i hemmet. Vi måste därför se till att personalen inom både förskolan och skolbarnomsorgen får de möjligheter till utbildning och inblick som gör det lättare att tyda tecken på att barn far illa i olika sammanhang. Det är viktigt att vi stärker föräldrarollen och att vi hjälper till att trygga hemmiljön för våra barn. Vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp som barn har ju ofta dålig självkänsla, är depressiva och har sexuella problem. Hos barn som blivit utsatta finns tendenser till verklighetsflykt, asociala beteenden, känslomässiga störningar, kontaktstörningar och ett självdestruktivt beteende. Många av förövarna har redan sociala och psykiska problem. En undersökning från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar på att fäder som begår övergrepp ofta har sociala problem och alkoholproblem. De gärningsmän som är obekanta för barnet är mest brottsbelastade. De har tidigare också dömts flera gånger för sexualbrott mot barn men också mot vuxna. I och med införandet av lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen kan vi på ett sätt förebygga att sexuella övergrepp på barn begås, men det finns som sagt mycket kvar att göra. Jag hoppas att debatten aldrig slutar, att vi ständigt är beredda till nya insatser för att ge barnen den rättighet till trygghet och självutveckling som de har och att vi tar de chanser som finns för att stärka barnens möjligheter för framtiden. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Alla fall av våld och sexuellt utnyttjande är lika omoraliska, men jag tror att de flesta av oss upplever övergrepp mot barn som särskilt grymma och obegripliga. Därför har de sexuella övergrepp som har skett i förskola och grundskola i Sverige väckt väldigt starka känslor. Människor som är anställda för att garantera barnen en trygg miljö har i några fall grovt svikit förtroendet som föräldrar och samhälle gett dem. Inget talar för att dessa övergrepp är särskilt vanliga. De flesta övergrepp mot barn i form av våld eller sexuellt utnyttjande sker i andra miljöer, sorgligt nog även i hemmet. Ändå är varje enskilt tillfälle en stor tragedi när ett barn på något sätt blir utnyttjat av en vuxen i skolan, förskolan eller på fritis. Det får helt enkelt inte finnas minsta tvekan om att en förälder tryggt ska kunna lämna sina barn till dem som är satta att ta hand om dem. Nu föreslår regeringen att den som anställs i förskoleverksamhet eller skola för skolpliktiga barn ska redovisa registerutdrag som visar om personen blivit dömd för bl.a. mord, grov misshandel eller sexualbrott. Det ska erkännas, fru talman, att denna lag innebär ett stort undantag i svensk praxis. Grundprincipen är ju att en person som avtjänat sitt straff därmed också har sonat sitt brott. Denna lag innebär utan tvivel en minskning av den personliga integriteten. Denna minskning får då vägas mot små barns rätt till trygghet och säkerhet. Folkpartiet, som verkligen värnar om integriteten, har kommit till slutsatsen att barnens rätt måste väga så tungt att en viss integritetskränkning får accepteras. Tyvärr visar också statistiken att en mycket stor del av dem som dömts för sexualbrott tenderar att återfalla till brottsligt beteende. Samtidigt är det naturligtvis oerhört viktigt när vi fattar detta beslut att komma ihåg att flertalet brott mot barn inte på något sätt hindras av denna lag och att arbetet för att skydda barnets rättigheter oavbrutet måste gå vidare på alla nivåer. Men varje enskilt brott i skola och barnomsorg som vi kan förhindra, även om de inte är många, är en oerhört viktig insats. Folkpartiet menar att det vore mycket olyckligt om man vid något senare tillfälle skulle gå vidare och kräva registerutdrag också för andra anställningar. Men det förefaller vara en betryggande majoritet i riksdagen som ställer sig bakom att detta är just ett undantag. Detta undantag i fråga om ingrepp i den enskildes privatliv och integritet motiveras av barnets absoluta rätt till trygghet. Därför säger Folkpartiet ja till lagförslaget och bifaller propositionen.

Fru talman! Jag tror att vi i samtliga partier har diskuterat denna fråga ganska intensivt. Det är alltså ett stort ingrepp och ett stort avsteg som görs när det gäller skyddet av den personliga integriteten. Vi hade nog inte fått detta utfall om inte samtliga hade tyckt att brottets karaktär och effekten av brottet är så stort att vi vill göra ett undantag. Sexuella övergrepp på barn har effekter på barnets hela framtida livssituation i många fall. Det hade inte varit något problem om de psykiska avvikelser som leder till ett sådant här beteende hade kunnat botas, om det funnits vård som hade kunnat hjälpa dessa personer. Nu är situationen den omvända. Återfallsfrekvensen är, som Ulf Nilsson påpekade, ovanligt hög när det gäller just det här brottet. Det motiverar naturligtvis att på allvar överväga att lägga fram ett lagförslag, en ändring som ser ut som den som nu finns i propositionen. Jag tror att våra åsikter har hamnat väldigt nära varandra i den här frågan. Moderaterna har yrkat avslag, och jag läser i motivtexten att i stället för den här åtgärden krävs ökad kvalitet vid rekrytering och vad avser den dagliga arbetsledningen för skolor och andra institutioner. Skillnaden mellan oss är väl att vi tycker att det ska vara både-och. Jag håller med om att det förmodligen inte är särskilt många fall som kommer att fångas upp av det här nätet. Vi har försökt att gissa hur många det kan bli med hjälp av den brottsstatistik som finns. Men det handlar alltså om ett fåtal individer, skulle jag tro. Kostnaden är relativt liten, och jag delar Torgnys uppfattning att 2,25 miljoner är en kostnad som är fullt acceptabel om man bara hittar ett enda fall. Det som vi kan oroas över är om den här åtgärden skulle leda till att man känner en viss trygghet i fortsättningen, att uppmärksamheten hos arbetsledning och personal skulle minska. Jag vill då särskilt betona att det här måste följas upp och handskas med på ett varsamt sätt. Vi måste alltså använda detta för att uppmärksamma problemet. Det bör då leda till att man också går ut med direktiv och får en förstärkt vaksamhet och uppmärksamhet, t.ex. av personal och personalledning vid förskolorna. Detta är naturligtvis viktigt. Miljöpartiet står bakom förslaget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och vill inte förlänga diskussionen på den här punkten.
Fru talman! Jag vill bara kort säga något. Gunnar Goude säger att man har bedömt brottets karaktär som så allvarlig att man ska göra det här stora ingreppet i den personliga integriteten. Nu är det inte ett brott som förslaget handlar om. Det är inte ett utdrag som rör ett enda brott. Vi pratar bara om sexuella övergrepp mot barn just nu, men det ni begär är att man ska ta ut register om dråp, mord, grov misshandel, människorov och grovt rån. Det omfattar brottslighet som inte alltid har någon relation till den typ av återfallsbrottslighet i fråga om sexuella brott mot barn som vi pratar om. Man har alltså redan här gått vidare när det gäller registreringen. Då kan man ändå ställa frågan: Varför ska inte narkotikabrott och många andra brott finnas med? Det gäller t.ex. kvinnofridsbrott, där det finns klara kopplingar till övergrepp mot barn. Det gör det faktiskt. Så det är inte en konsekvent begränsning som man har gjort. Jag skulle vilja veta varför man gör just den här avgränsningen och hur Miljöpartiet ser på en utvidgning i enlighet med alla de önskemål som nu listas från olika remissinstanser.
Fru talman! Det är naturligtvis ingen lätt uppgift att göra den här avgränsningen och jag vill inte alls hävda att jag är bergsäker på att avgränsningen är exakt riktigt gjord - inte alls. Däremot är det så att det naturligtvis finns en risk för sexuella övergrepp mot barn i de grupper som finns företrädda. Det är möjligt att man skulle ha fler grupper med. Narkotikabelastning skulle kanske ha varit en sådan. Det kan jag inte bedöma. Men jag tycker också att man kan känna sig rätt lugn på den punkten. Arbetsgivaren har naturligtvis inte alls kravet på sig att inte anställa en person som är dömd för vad det nu kan vara, t.ex. ett mord, utan kan göra bedömningen om man ändå vill anställa personen.

Fru talman! Det är naturligtvis svårt som politiker att avgöra det här. Jag tror nog att en viss noggrannhet i förberedelserna när det gäller valet av brott föreligger.
Fru talman! Det är utmärkt att Gunnar Goude säger att den här avgränsningen kanske inte är perfekt. Jag skulle vilja påstå att den är rätt hafsigt framtagen. Kvinnofridsbrott har väl mer relation till brottslighet visavi barn än exempelvis grovt rån. De här personerna som med k-pistar jagar värdetransporter har, skulle jag våga påstå utan att ha fakta på bordet här, ingen koppling till eventuella sexuella övergrepp mot barn.
Det är naturligtvis tjänstemän som har kunskap på de här områdena som har lämnat ett tungt bidrag.
De som våldför sig på sina kvinnor ger sig däremot oftast på barnen också. Jag tycker ändå att det borde bekymra Gunnar Goude att man i ett sådant här lagförslag inte har vinnlagt sig om en ordentlig beredning.

Det är ju inte detta som egentligen kan oroa moderaterna i det här fallet, alltså att det inte är fler brott som finns med på listan. Jag tycker att det är en bra avvägning så långt jag kan bedöma, men jag kan alltså inte som fackman ge mig in på frågan om huruvida det skulle vara ytterligare kategorier.

Fru talman! Först vill jag bara säga att skolministern sade att alla som har ställt sig bakom regeringens förslag gör det för barnens trygghet och rättssäkerhet. Jag kan försäkra att även reservanterna har det övergripande målet. Men som vanligt talar Ingegerd Wärnersson om något helt annat än det ärende som vi behandlar här i dag. Och det som vi diskuterar är registerutdragen och i vilken mån de är funktionella och vad de kan göra för nytta. Det som förvånar mig är att regeringen lägger fram ett förslag där man inte analyserar frågan utifrån de principer som rättsordningen grundas på. I riksdagen är vi skyldiga att stifta lagar, och det ligger i vårt ansvar att se till att lagar och förordningar uppfyller alla krav. Och nu vänder ni principen. Det har gjorts några undantag tidigare, säger skolministern. Men nu går vi vidare och ifrågasätter tanken på att man när man har blivit straffad har sonat sitt brott. Vi går ifrån tanken på att människor som lämnar kriminalvården ändå ska kunna försörja sig på ett hederligt arbete och säger att den enda vägen är att fortsättningsvis vara kriminella. Då undrar jag: Varför föregriper regeringen i en så central fråga den utredning som ändå sysslar med kontroll och registrering i arbetslivet och som går igenom helheten, så att vi kan få ett substantiellt innehåll där olika om och men ändå kan prövas? Jag undrar också: Vilken saklig grund för avgränsningen bygger propositionen på? Och kommer regeringen, som har den yttersta makten, att göra några förändringar när det gäller vilka brott som ska listas, eftersom det är regeringen som till slut kommer att avgöra det? Regeringen kan ju fortfarande ta till sig något av det som remissinstanser och andra säger. Avser skolministern att göra justeringar när regeringen utfärdar förordning?

Fru talman! Det första som statsrådet sade om att hon inte vågar vänta respekterar jag. Det är lite grann samma sak som Torgny Danielsson sade tidigare: Om vi inte hade gjort något så skulle vi ha fått kritik för det också. Men det ursäktar inte att jag tycker att förslaget är tunt. Jag vill veta hur regeringen egentligen ser på ifrågasättandet från de tunga myndigheter som ändå har kunskaper på området, BRÅ, Rikspolisstyrelsen och andra? Hur kan det komma sig att deras argument uppenbarligen inte är något som man tar intryck av i Regeringskansliet när det ändå gäller tidigare dömda?

Fru talman! Jag håller med om mycket av det som statsrådet Wärnersson har sagt här i dag, att det krävs åtgärder och att det steg som vi tar i dag med en ändring av lagen är oerhört viktigt. Samtidigt har vi alla här varit inne på att det krävs ytterligare åtgärder för att man inte ska hamna i den falska trygghet som Ingegerd Wärnersson också var inne på. Vad ser skolministern och regeringen för ytterligare åtgärder som vi kan gå vidare med för att stärka barnens trygghet?

Fru talman! Jag tycker att det är rätt inriktning. Jag tycker också att det är viktigt att vi här i dag gör ett vidare avstamp och visar att vi är villiga att fortsätta arbetet, att vi vill se till att detta utvecklas och att den här tryggheten ges; detta också för att komma ifrån en del av den skeva debatt som det här förslaget har gett. Det är ju inte så att vi vill någon illa eller att det ska bli en märklig situation där kommuner säger: Titta, nu kommer ett lagförslag där vår roll blir mindre och där vi inte har lika stort ansvar som tidigare! Fortsättningsvis innebär det här ett lika stort - ja, kanske större - ansvar. Det vore alltså bra om skolministern också kunde visa på konkreta förslag här som sedan också är tydliga.

Fru talman! En av samhällets viktigaste uppgifter är ju att skydda människor mot övergrepp av olika slag. I fråga om det uppdraget är inte minst detta med att skydda barn från t.ex. sexuella övergrepp och misshandel en av våra viktigaste uppgifter. Den proposition som nu föreläggs riksdagen sägs vara ett led i strävan att öka samhällets möjligheter att skydda barnen från sådana här övergrepp. Men inte någonstans, vare sig i betänkandet eller i propositionen, finns det ett underlag som visar att det här skulle öka skyddet. Det är väldigt lätt att säga att vi ska ta till vilka åtgärder som helst för att skydda våra barn - det är väldigt lätt att dras med i detta. Men en av våra viktiga uppgifter är också att analysera och se till att riktiga åtgärder vidtas. Det gäller att vidta sådana åtgärder för vilka man har ett ordentligt underlag och där det finns en analys, så att man kan få en träffsäker lagstiftning och träffsäkra åtgärder. T.o.m. i propositionen säger regeringen själv att exempelvis sexuella övergrepp är väldigt ovanligt inom skolan. Men det finns ingen utredning, inget underlag, när det gäller hur vanligt förekommande sådant här är. I de fall där detta upptäcks finns det heller inget underlag om hur det hela gått till - hur personen i fråga blivit anställd, vilket anställningsförfarande som använts. Det finns en mängd sådana saker men regeringen säger klart och tydligt att det inte finns något underlag. Ändå säger man: Nu vidtar vi den här åtgärden. Fru talman! Alla som varit uppe i talarstolen i dag har talat om svårigheterna med förslaget - att det är fråga om en stor kränkning av den personliga integriteten och att det är ett allvarligt steg att ta. Trots att alla har sagt det tycks alla vara beredda att ta ett sådant steg, utan något som helst underlag för att vi verkligen uppnår vad vi vill uppnå, nämligen att skydda barnen. Alla har här talat om sexuella övergrepp och det är den känsligaste och svåraste frågan som vi har att handskas med. Men inte nog med att det är det som man tagit med i propositionen och lagt förslaget på - det har jag ändå en viss försteålse för. Man räknar också upp en mängd brott som man säger ska finnas med: mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott. Här har vi i stort sett bara diskuterat sexuella övergrepp. Men inte någonstans, vare sig i propositionen eller i betänkandet, finns det något sagt om vilket samband som finns mellan mord och övergrepp på barn. Mord t.ex. är den brottstyp där det är den allra minsta återfallsfrekvensen. I vilken relation står det här till detta med att skydda barnen och detta med att barnen är utsatta? Finns det något sådant samband? Det sägs inte ett ord om det - det finns inget underlag. Vidare undrar jag om det finns någon i denna kammare som kan tala om hur många i Sverige som varje år döms för grov misshandel. Hur stor grupp är det alltså som vi utesluter? Och hur ser återfallsfrekvensen ut? Nej, ingenting om det finns med. Man bara tar in det. Inte nog med att man ska ha sitt straff och sitta av det. Dessutom ska man i tio år vara utestängd från en väldigt stor del av arbetsmarknaden. Jag sitter med i justitieutskottet och jobbar mycket med kriminalvården. Jag sitter också med i Kriminalvårdsstyrelsen så jag vet hur vi jobbar med behandling, med frågor om hur resurserna ska ökas och hur människor ska kunna återanpassas. Alla partier som är företrädda här har bra motioner om kriminalvården. Mycket tydligt visar man att man tror på människans möjligheter till återrehabilitering. Man ser de sociala bakomliggande faktorerna - människor ska kunna rehabiliteras. Men inte ett ord om det finns med här. Ingenting av detta resonemang eller något sådant finns med. På något sätt räcker det, och ska räcka, med att säga att vi till varje pris vill skydda barnen. Jag vill också skydda barnen till varje pris men jag vill att det görs på ett sätt som jag vet är effektivt. Fru talman! Alla talare har sagt från talarstolen att här rör det sig bara om en mycket liten del. Folk har ju sagt att detta inte har en avgörande betydelse. Alla andra åtgärder har framhållits som det viktiga. Den åsikten delar jag absolut. Det finns alltså mycket mer att göra. Även om bara hälften av de goda saker som lyfts fram och som finns med i propositionen genomförs i verkligheten har vi verkligen ökat skyddet! Nu låter det som att vi tar ett jättesteg - att vi nu har ökat skyddet väldigt mycket. Men man glömmer att säga: Hoppsan, det är bara fråga om nyanställda inom det här området. Men hur många anställda finns det inom hela området som vi aldrig kommer att granska? Hur mycket ökar det skyddet från skolans sida om en städerska anställs och man får ett registerutdrag som visar att hon inte är dömd för något av de nämnda brotten? Hur mycket har vi då alltså ökat skyddet? Det kan aldrig handla om de enkla lösningarna. Det får absolut inte gå ut över så viktiga principer som de vi har inom rättsområdet. Det får inte heller gå ut över en så viktig princip som den om tron på att människor också kan återrehabiliteras. Vi kan bara inte utestänga människor på det sätt som det här förslaget har en tendens att göra. Fru talman! En sak som inte alls har varit uppe i debatten men som kommer att skapa stora problem är följande. Jag vet att väldigt många pratar om att vi inom barnomsorgen, skolan och överallt där det är brister måste öka antalet människor med annan kulturell bakgrund, om att vi måste bli bättre i det avseendet. Det här förslaget kommer dock helt och hållet att skjuta det i sank men det tas inte upp till diskussion. När det gäller personer som har sitt ursprung i annat land än Sverige kan inte samma krav ställas på uppvisande av registerutdrag, för det kan man inte få från andra länder utan det kan bara krävas från Sverige. För en arbetsgivare kommer detta att få betydelse om en person som kommer från en annan kultur inte kan uppvisa ett registerutdrag och det finns en svensk som söker tjänsten och som kan uppvisa ett registerutdrag. Utifrån debatten om hur viktigt detta är och att det här är att öka skyddet undrar jag om ni inte tror att arbetsgivarna kommer att säga att de inte tar den risken. Personligen vill jag inte vänta - precis som ministern sade: Jag vill inte vänta, för jag vill inte stå som minister om någonting händer. Men precis så kommer rektorerna ute i skolorna säga: Jag vill inte sitta som rektor och ta ansvaret för att ha anställt en invandrare som jag inte fått något utdrag av. Den här effekten diskuterar man inte alls. Fru talman! När man fattar så här viktiga beslut är det viktigt att man gör det med ett underlag som är mycket bra. Man måste tänka igenom konsekvenserna, veta vilken effektivitet förslagen får. Det finns ingenting av detta i det här förslaget. Fru talman! Jag skulle gärna yrka bifall till vår egen motion i ärendet, men för att göra det lättare för kammaren yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag delar helt regeringens bedömning om vikten av denna proposition, och jag är glad åt att vi behandlar den i kammaren i dag. Jag har i detta ärende medverkat till två motioner. I den ena yrkar jag på att arbetet med att utveckla metoder för att skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och övergrepp måste fortsätta. Utskottet säger sig inte ha någon annan mening och har därför avstyrkt yrkandet. Det är jag helt tillfredsställd med. Naturligtvis är det en uppgift för oss alla att framgent arbeta med dessa frågor för barnens skull. Jag är också nöjd med den motivering som utskottet framför när man avstyrker yrkandet om att lämplighetspröva dem som ska genomgå sin verksamhetsförlagda utbildningsperiod inom ramen för den nya lärarutbildningen. Praktiserande lärare ska inte arbeta ensamma med barnen, utan praktiken ska genomföras tillsammans med handledare eller med arbetslaget. Detta förhållningssätt gäller självfallet även för all annan personal som praktiserar i förskola eller skola. Den verksamhetsförlagda praktikperioden är ju också att se som en form av praktisk lämplighetsprövning inför yrket. Men, fru talman, jag hoppas verkligen att vi inte låter som vi skriver. Jag förstår inte riktigt det som står i betänkandet rörande mitt yrkande, att dagbarnvårdare i familjedaghemmen också ska omfattas av bestämmelsen. Ska jag läsa betänkandet så att de omfattas, fastän de inte står nämnda, eller? När vi diskuterade införandet av en läroplan för förskolan skilde vi noga på familjedaghem och förskolor. För tydlighetens skull undrar jag därför: Ingår familjedaghemmen i förskoleverksamheten? Ska även dagbarnvårdare lämplighetsprövas innan de anställs? I propositionen finns en uppräkning av olika personalkategorier i skolan och förskoleverksamheten. Ska jag förstå utbildningsutskottets betänkandet så att eftersom bl.a. barnskötare och fritidsledare inte är nämnda, det finns kanske flera man inte tänker på att nämna? Det vore bra med ett tydligt svar. Kommer också barnskötare och fritidsledare att omfattas av bestämmelsen?

Fru talman! Jag är ledsen om betänkandetexten kan uppfattas som otydlig. Därför är det bra att vi får tillfället att reda ut vad som gäller. Det som gäller är att samtliga yrkesgrupper som arbetar med barn i förskoleåldern och i de skolformer som innebär skolplikt omfattas av det här regelverket. Dagbarnvårdare, fritidspedagoger, fritidsledare osv. ska självklart också vara föremål för en lämplighetsprövning och är ålagda att uppvisa utdrag ur brottsregistret. Svårigheten för oss har varit att kunna ange alla de yrkesgrupper som kan vara aktuella. Det handlar även om människor som inte direkt är anställda för att sköta barn men som indirekt ändå finns i barnens närhet - vaktmästare och andra kategorier människor. Därför är det en omöjlighet för oss att räkna upp alla kategorier. Samtidigt har vi ambitionen att ha en lagstiftning som över tiden kan vara öppen och gälla alla. Det innebär att kommer det nya yrkesgrupper inom det här området är det viktigt att också de omfattas av lagstiftningen. Sedan skulle jag särskilt vilja ta upp dagbarnvårdare, som jag ser som en grupp som har en väldigt betydelsefull position och en ganska utsatt position. De kanske möter barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp i hemmen eller liknande. Där gäller det verkligen att dagbarnvårdarna får ett bra stöd och en bra introduktion i sin anställning, en bra arbetsledning återkommande i sin vardag, möjligheten till fortbildning osv.
Fru talman! Jag tackar Torgny Danielsson för svaret. Nu är det ju utrett att såväl dagbarnvårdare i familjedaghem som fritidsledare och barnskötare m.fl. yrkesgrupper som arbetar med barn kommer att omfattas av den här bestämmelsen. Jag är också glad för vad som sades angående dagbarnvårdarna och utvecklingen av deras arbete. Tack!

Fru talman! Flera av talarna i dagens debatt har berört behovet av andra och ytterligare åtgärder för att förhindra sexuella övergrepp. Det finns förslag. Jag skulle vilja exemplifiera för riksdagen med det dokument som jag har med mig och som för en vecka sedan överlämnades till regeringen. Vi kommer också från de organisationer som står bakom detta att bjuda in samtliga ledamöter till en fortsatt diskussion. Det finns en organisation som heter Hopp, riksorganisationen mot sexuella övergrepp som tillsammans med BRIS och Sveriges kvinnojourers riksorganisation anordnade en konferens för att följa upp ett arbete för att ta fram olika åtgärdsförslag för att förhindra sexuella övergrepp. De finns upptagna i det här dokumentet. Där är naturligtvis en viktig fråga hur man förhindrar tidigare förövare att söka sig till ett arbetsområde där man kan finna barn. Sofia Jonsson nämnde tidigare i sitt anförande att statistiken visar att den okände sexuella förövaren är mer brottsbelastad, och det är ju i sig ett viktigt skäl för denna lagstiftning. Men vi vet också att förövaren, pedofilen som söker sig till platser där han eller hon finner barn att utföra sina övergrepp på, har en lång planeringstid för sina åtgärder. Det är sällan så att de rusar in i all hast i ett klassrum för att finna ett offer, utan det manipulerande övergreppet föregås av en lång planeringstid. Det är viktigt för oss i denna kammare att komma ihåg att de allra flesta övergreppen sker av förövare som är kända, mycket väl kända, av barnen och där man har byggt upp en lång och trygg relation. Jag skulle också, fru talman, när jag har möjlighet att tala i denna fråga, vilja säga att jag är väldigt förvånad över det jag hörde i Beatrice Asks inlägg i dag. Först kritiserar hon propositionen för att vara för långtgående. Det finns inte relevanta belägg för att det här skulle göra någon förändring, säger hon i den ena meningen. I den andra meningen kommer hon tillbaka med krav som: Varför har ni inte också föreslagit detta, och varför har ni inte också föreslagit detta? Det tolkar jag som krav från hennes sida på att också de åtgärderna skulle ha funnits i paketet för att det här skulle ha varit en riktig och relevant åtgärd. Men jag har inte funnit några förslag i den riktningen från ledamöterna i utbildningsutskottet, inga synpunkter på att det är en bredd och helhet som krävs. Jag är inte det minsta orolig för att det inte finns en ambition och en vilja att lösa den här frågan. Men jag tycker ibland att Beatrice Ask tillsammans med sin påhejare Alice Åström har valt ett sätt att se på dessa övergrepp som från en strut. Man har satt den breda sidan mot ögonen och riktat den smala sidan framåt. Sedan förflyttar man sakta den över problematiken och säger: Det där lilla hjälper inte och det där hjälper inte. Jag tror att det är dags att ta bort struten från ögonen och se till helheten. Det behövs en mängd åtgärder. Jag vill gärna säga till skolministern att jag inte alls tycker att det är ett tecken på feghet att man inte vågar vänta.

Det är den centrala och viktiga frågan. Sedan kan vi kanske i andra sammanhang återkomma till att diskutera vad som också krävs på en sådan arbetsplats som skolan i form av handlingsplaner och av metoder för hur man gör om det sker ett övergrepp. Där finns det brister på många håll. De flesta av oss blir oerhört oroade och uppskrämda, och inte blir det bättre av debattnivån på tidningarnas löpsedlar. Beträffande frågan om denna registeråtgärd tycker jag att det är väldigt bra att vi nu får möjlighet att skapa denna trygghet. Jag tycker också att man har valt en bra metod för att göra det när det gäller de som arbetar inom skolan.

Fru talman! Dagens ärende behandlar insättningsgarantin och investerarskyddet. Vi har från tre partier valt att påminna om tidigare invändningar som vi anfört när det gäller dessa två frågor. Den ena invändningen gäller den fond som ska vara en buffert för möjliga infrianden inom ramen för insättningsgarantin. När den har nått 10 miljarder - dagsnoteringen är att den uppgår till 9,7 miljarder, och det är mycket nära nivån 10 miljarder - finns det en reglering som säger att man ska fortsätta att ta ut en avgift motsvarande 0,1 %. Detta har vi tidigare motsatt oss, och vi påminner om det igen. 0,1 % kan tyckas som en liten procentsats på banksektorn, men det handlar om ca 400 miljoner om året som branschen och i förlängningen dess kunder ska betala till denna fond, som vi menar redan är fullt dimensionerad i förhållande till de risker som kan anses finnas. Den andra invändningen gäller investerarskyddet. Den minnesgode vet att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna motsatte sig den konstruktion som majoriteten valde. Alla var ense om att detta investerarskydd knappast kommer att användas någon gång. Det är en lagstiftning som finns runtom i Europa. Det fanns ett intresse från branschen när denna lagstiftning antogs 1999 att kunna göra detta i egen regi, men man valde ändå att föra in det inom ramen för Insättningsgarantinämndens verksamhet. Vi vill bara erinra om vårt ställningstagande då som vi fortfarande står för. Vi tycker att det är bra att man i majoritetstexten påminner om att man när det gäller investerarskyddet inte förordade påbörjandet av en fonduppbyggnad liknande den som finns inom insättningsgarantin. Det hade varit ännu mer felaktigt här eftersom detta skydd knappast kommer att behöva användas. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Fru talman! Bakgrunden till att vi har en insättningsgaranti och ett investerarskydd är den bankkris som vi genomled under 90-talets första hälft där många hushåll oroades över om bankerna skulle kunna garantera spararnas pengar. Syftet med de förslag som regeringen har lagt fram och som utskottet har behandlat är att avgiftssättningen i de båda skyddssystemen ska bli mer flexibel och därmed minimineras onödiga kostnader. Den insättningsgaranti som infördes efter bankkrisen innebar att om ett institut skulle försättas i konkurs garanteras insättaren ersättning med högst 250 000 kr. I dag garanterar systemet, som sagt var, 400 miljarder. Institutens sammanlagda årsavgift till garantisystemet är för närvarande 0,5 % av de insättningar som omfattas av garantin. När den samlade behållningen av avgifterna motsvarar 2 1⁄2 % - i dagsläget 10 miljarder - av de garanterade insättningarna ska avgiften sänkas till 0,1 %, och detta beräknas ske vid halvårsskiftet 2001. I regeringens proposition föreslås nu att Insättningsgarantinämnden ska få i uppdrag att fastställa den avgift som ska utgå om avgiftsmedlen inte uppgår till 2 1⁄2 % av de garanterade insättningarna. Mot detta förslag och mot förslaget om ändringar i investerarskyddet har två reservationer fogats till utskottets betänkande. Utskottsmajoriteten avstyrker reservationerna.

Fru talman! Vi ska, som sagt, behandla två betänkanden från socialförsäkringsutskottet, nr 3 och nr 4. Anledningen till att det ser lite tunt ut i salen och att mina partikamrater inte är här är att de deltar i ett seminarium i förstakammarsalen som vi i s-gruppen i utskottet har anordnat. Vi kan konstatera att alltfler frågor som hör ihop med det reformerade ålderspensionssystemet nu får sin lösning. De frågor som behandlas i dagens debatt är inte de sista frågorna, men för varje fråga som vi klarar av kommer vi närmare den tidpunkt där alla utestående frågor har fått sin lösning. I betänkandet SfU3 redogörs för hur grundskyddet för ålderspensionärer födda 1937 eller tidigare ska utformas. Nuvarande grundskydd, som består av folkpension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag, ska ersättas av en garantipension som ska beskattas på samma sätt som gäller för övriga inkomster. Benämningen "övergångsvisa garantipensioner" som man använder är missvisande, eftersom det nya grundskyddet kommer att gälla under mycket lång tid framöver. För enkelhetens skull använder man ändå benämningen "övergångsvisa garantipensioner" för denna åldersgrupp, men det bruket kommer väl med tiden att upphöra. I proposition 1999/2000:127 föreslår regeringen att bestämmelserna om garantipension för personer födda 1937 eller tidigare ska träda i kraft den 1 januari 2003. Tanken var tidigare att dessa bestämmelser skulle kunna träda i kraft redan vid årsskiftet. Med anledning av att det sker först 2003 föreslår regeringen att lagen om allmän försäkring ska med stöd av övergångsregler fortsätta att gälla för den här åldersgruppen även för åren 2001 och 2002. Regeringen föreslår även att den allmänna tilläggspensionen ska följsamhetsindexeras fr.o.m. år Fru talman! Inga motioner har väckts med anledning av propositionen, och jag går därför över till utskottets betänkande nr 4, som handlar om anpassningar av ålderspensionssystemet inför år 2001. I detta betänkande behandlar utskottet proposition Redan i juni 1998 beslutade riksdagen om reformerade regler för inkomstgrundad ålderspension och om ett nytt grundtrygghetssystem kallat garantipension. Genom reformen skapades ett obligatoriskt offentligt ålderspensionssystem som är mer följsamt mot den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen. Det reformerade ålderspensionssystemet omfattar såväl ett standardskydd enligt inkomstbortfallsprincipen som ett grundskydd för dem som saknat eller haft låga förvärvsinkomster. Grundskyddet finansieras med allmänna skattemedel, medan inkomstgrundad pension är avgiftsfinansierad. Huvuddelen av det inkomstgrundade pensionssystemet är uppbyggt som ett avgiftsbaserat fördelningssystem, medan en mindre del utformas som ett renodlat premiepensionssystem. Fru talman! Jag tror att många svenskar nu kliar sig i håret och funderar över hur de ska placera sina premiesparpengar. De som kommer från den norra delen av landet har redan klarat detta val. Fru talman! I betänkandet behandlas två motioner. En av dessa kommer från Vänsterpartiet och gäller kommunernas möjligheter att betala kompletterande bostadstillägg till pensionärer. Utskottet anser att motionen är tillgodosedd genom det förslag som regeringen har lagt fram i budgetpropositionen för år 2001. Jag förstår att också motionärerna tycker att de har blivit tillgodosedda, eftersom de inte har avgivit någon reservation. I den andra motionen, som väckts av moderater, föreslås höjd beräkning av den skäliga levnadsnivån för pensionärer. Moderaterna har inte reserverat sig för motionen. De har i ett särskilt yttrande framhållit att pensionärerna kompenserats för läkemedelshöjningen genom att pensionstillskottet nu permanentas. Avsikten var att det skulle gälla t.o.m. november innevarande år, men eftersom de skäl som föranledde höjningen av pensionstillskottet kvarstår, permanentas detta nu på den högre nivån. Regeringen har i budgetpropositionen för år 2001 även lämnat besked om att den har för avsikt att höja gränsen för skälig levnadsnivå med 6 %. Regeringen har vidare i budgetpropositionen föreslagit en höjning av bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer från år 2001. Detta innebär att de pensionärer som har de lägsta inkomsterna kommer att kompenseras på ett bättre sätt än om ytterligare justeringar skulle göras av pensionstillskottet. SCB:s stora levnadsnivåundersökning som gjorts för åren 1980-1998 visar att klassklyftorna består. För dem som kommer från arbetarklassen, framför allt för kvinnor, får detta genomslag i levnadsnivån. Av de 325 000 pensionärerna med de lägsta inkomsterna är 90 % kvinnor. SCB:s undersökning visar att låg pension inte med nödvändighet innebär att man har en svag ekonomi. Pensionstillskottet reduceras mot ATP, krona mot krona, och därför ger en höjning av bostadstillägget ett mer riktat och rättvist stöd till de pensionärer som har de lägsta totala inkomsterna.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
Fru talman! Utskottet har varit helt enigt i frågan om garantipensioner för personer födda år 1937. Det är den verkligt stora fråga som vi ska besluta om i dag. Lite delade meningar finns däremot när det gäller anpassningar i ålderspensionssystemet inför 2001. Jag kommer först att uppehålla mig vid några detaljer. För cirka ett år sedan föreslog regeringen att det särskilda bostadstillägget skulle höjas med 1,4 Regeringen utlovade vid det tillfället en ny läkemedelsförsäkring, som skulle gälla fr.o.m. december 2000. Att regeringens planering var orealistisk tyckte jag och även moderaterna i övrigt var helt uppenbart. Den nya läkemedelsförsäkringen har ännu inte synts till. Därför vill man nu permanenta höjningen av det särskilda bostadstillägget och eventuellt höja nivån. Moderata samlingspartiet ansåg redan då att nivån på det särskilda bostadstillägget var för låg och föreslog kraftigare höjningar. Vi föreslog i samband med vårpropositionen att nivån skulle ligga på 134 % av prisbasbeloppet, men i samband med höstens budgetpropoosition med de nya avvägningar som denna gav upphov till föreslog vi en höjning av den skäliga levnadsnivån till 135,4 % av prisbasbeloppet att gälla fr.o.m. den 1 januari 2001. Detta förslag kommer, som Lennart Klockare sade, att behandlas senare. Det var därför som vi inte reserverade oss. Det skulle ha blivit konstigt, och vi har i stället avgivit ett särskilt yttrande. Jag vill dock göra en reflexion i detta sammanhang. Det är tillfredsställande att regeringen rör sig i samma riktning som vi och föreslår höjning av det särskilda bostadstillägget. Det är det yttersta skyddet för de sämst ställda pensionärerna. Det är ett verkligt säkerhetsnät. Ännu bättre hade naturligtvis varit om man hade tagit steget fullt ut och helt enkelt anslutit sig till vårt förslag. Det är inte så stor skillnad mellan stegen. Jag har bara gissningar om varför man inte har gjort så, och när man bara kan göra gissningar ska man hålla det för sig själv. Så till det stora ärendet, det om garantipensionerna för pensionärer födda 1937 och tidigare. Enigheten visar att förslaget har blivit bra, och därför kan jag fatta mig kort om det. Det är endast ett par principer som jag vill peka på. Den första är att alla inkomster, även pensionärsinkomster, i framtiden blir beskattningsbara. Detta bör man - och här riktar jag mig till kommunalpolitikerna - notera. När också grundpensionerna beskattas är det av yttersta vikt att varje kommunal skattekrona används på bästa sätt. Så har dessvärre inte alltid skett, varken i dag eller för 20 år sedan, då jag skrev Från min egen hemkommun kunde jag i dag finna många nya exempel på ovarsamhet med skattebetalarnas pengar. Min hemkommun är Malmö. I framtiden drabbar detta alla, också de allra mest beskedliga pensionärsinkomsterna. Den andra principen som är viktig att notera är att den bosättningsrelaterade garantipensionen betalas över statsbudgeten med skattemedel. Det finns således ingen konkurrens längre mellan pensionssystemets fördelningsfunktion och inkomstpensionerna där var och en har betalt avgifter till de här pensionerna. Det stärker faktiskt hela pensionssystemets stabilitet, och det ska vi vara tacksamma för. Så några slutord. Garantipensionen motiveras och legitimeras av att den ser till att alla pensionärer får ekonomisk trygghet. Men vi som ser på detta problem från socialförsäkringsutskottets horisont borde lyfta blicken från våra system och fundera över hur andra politikområden behandlar t.ex. pensionärerna. Det finns några områden där pensionärernas trygghet håller på att eroderas. I dagarna är det många som har fått nya taxeringsbesked. De bor i amorterade egnahem. Man har helt enkelt lagt sitt pensionssparande på ett eget hus. Så får man ett tu tre sin hyra fördubblad på grund av höjd fastighetsskatt och kanske också förmögenhetsskatt. Det beror på att någon granne har sålt sitt hus till ett högt pris. Det är egentligen en marginaltransaktion som höjer värdet på alla hus i området. Bostadskostnaden kan alltså fullkomligt oväntat fördubblas för pensionärer som har fasta inkomster. Det finns inget trygghetssystem för dessa pensionärer. De måste faktiskt fundera på om de måste sälja och flytta. Jag tycker att det är ovärdigt. Här borde vi alla i riksdagen leta efter rationella och realistiska lösningar. Att ett hus är en stabil skattebas för staten får inte gå ut över våra pensionärer och deras sparande i ett eget hem. Nu har vi lagt ned så mycket möda på att få ett bra och stabilt pensionssystem. Då måste vi se till att våra kolleger i de andra utskotten, inom andra politikområden, inte eroderar det vi har gjort.

Fru talman! Jag skulle vilja uttrycka min glädje över att Margit Gennser också delar uppfattningen att det är viktigt att vi satsar på bostadstillägget. Det tycker jag också är angeläget. Är det inte så att Moderaterna under hösten har väckt en motion där ni prioriterar höjningen av pensionstillskottet i förhållande till bostadstillägget för pensionärerna? Jag kan kanske få svar på den frågan, så får jag se om jag återkommer.
Fru talman! Vår syn på bostadsbidrag och sådant ser lite annorlunda ut. Jag anser egentligen att vi bör satsa på de normala pensionsinkomsterna. Vi har förslagit att man ska betala tillbaka en del av det som man tog från folkpensionerna under ganska många år. Sedan har vi höjt detta med särskilt pensionstillägg just med tanke på att fånga upp dem som har det sämst. Detta är ingen ny tanke. När vi höll på med bostadsbidragen i början av 90-talet menade jag i alla fall att det bästa sättet hade varit att utgå från en modell där man inte bortsåg från prisbildningen på bostäder. Nu har det ju blivit så att kommunerna ofta har byggt mycket dyra pensionärsbostäder eftersom de visste att de skulle få igen det genom bostadsbidragen. Det här bostadsbidraget är ekonomiskt mycket vettigare i längden. Det är ju egentligen så att vi ska ha pengar att leva av. Vi ska inte få pengar i form av olika subventioner till bostäder osv.
Fru talman! Då var jag rätt informerad. Jag hade läst det någonstans. Mitt minne fungerade, och det är jag glad för. Men jag vill ändå påstå att ska man värna de sämst ställda, och ofta är det i stor utsträckning kvinnor, ska man kompensera dem med bostadsbidraget. I sin stora levnadsnivåundersökning redovisar SCB att detta med att ha en låg pension inte med automatik säger att man har en dålig ekonomi. Det kan vara andra förhållanden som gör att man kan ha en god ekonomi även med en låg pension. Om man verkligen vill göra något för dem med låga inkomster, är det nog bostadstillägget man ska satsa på. Jag tolkar Margit Gennser så att hon nog delar min uppfattning i stora delar.
Fru talman! Jag måste återigen gå tillbaka till historien. Det höjda pensionstillskottet skulle värna pensionärer som behövde medicin. Man hade ju fått problem med att läkemedelsförsäkringen fick väldigt höga självkostnader och egenavgifter för de äldre som i regel behöver mer medicin. Moderata samlingspartiet hade ett helt annat system som gjorde att vi skyddade dem som behövde mycket medicin från dessa på ett vis mycket höga egenavgifter. Vi spred faktiskt ut egenavgifterna över ett större kollektiv. Det var därför vi inte ville föra in mer pensionstillskott. Vi förstod också att man skulle få problem här. Vi kände igen problemet. Vi vet att pensionärerna får något högre grundpensioner fr.o.m. 2003. Det är beklagligt att det inte kommer tidigare. Då tyckte vi att vi borde pressa upp det särskilda bostadstillägget. Det är det som är det yttersta skyddsnätet.

Fru talman! Det nya pensionssystemet är den viktigaste socialförsäkringen. Det innebär också att det till sin konstruktion är mer försäkringsmässigt än många andra system på många andra håll i världen. Ett sådant system som är försäkringsmässigt måste naturligtvis också kombineras med fördelningspolitiska inslag. Det som utmärker det nya pensionssystemet i den delen är ju att det är mycket tydligare än förut vilka de fördelningspolitiska inslagen är, vilka delar som ska betalas med allmänna skattemedel och vilka delar som ska betalas med avgifter. Det viktigaste fördelningspolitiska inslaget vid sidan av barnåren är förstås grundtryggheten i systemet, dvs. vilken nivå vi ser till att man under alla förhållanden kommer att uppnå. I det nya systemet har vi valt att konstruera detta som en garantipension snarare än en grundpension som den gamla folkpensionen. Med grundpension menar vi förstås ett system som innebär att alla som är med får en viss grund, och sedan kan det finnas någonting ovanpå den. Vi har valt att tydliggöra fördelningspolitiken genom att göra det som en garantipension. Vi har som utgångspunkt att de allra flesta kommer att tjäna ihop sin egen pension utan inslag av garantin, men den ska finnas för dem som behöver den. Dagens ärende gäller hur vi ska omvandla det nuvarande relativt komplicerade systemet med såväl en folkpension som särskilda pensionstillskott och särskilda skatteregler för pensionärerna till ett mer enhetligt system. Det leder, som redan har nämnts, till att den nya kommande pensionen kommer att beskattas, medan den nuvarande pensionen i betydande delar i praktiken har varit utan beskattning. För de allra flesta som uppbär garantipension kommer det nya systemet att innebära en viss förbättring, en viss höjning av standarden. Det är mycket bra att vi har kunnat inrymma detta inom ramen för den stora pensionsreformen. Om man går från ett system som i betydande delar är obeskattat till ett beskattat system krävs det förstås att man gör någon form av omräkning till det kommande nya systemet. Man måste välja nivå. För att se till att det i praktiken inte blir några försämringar för några personer har vi i partiuppgörelsen mellan de fem partierna valt en nivå som utgår från den höga kommunalskatten, 34 kr. Det innebär i andra ändan att de allra flesta, dvs. de som inte har denna höga kommunalskatt, kommer att få en förbättring när det gäller de pengar som kommer att utgå. Det leder också, vilket Margit Gennser påpekade, till att samtliga medborgare i kommunen får ett intresse av avvägningen mellan kommunalskatt och service i kommunen. På det viset kan man, tycker jag, få en förstärkning av det demokratiska inslaget i form av ett allmänt medborgarintresse för den centrala avvägning som måste ske varje år i våra kommuner och våra landsting. Ett specialproblem som finns med i de två propositioner vi nu diskuterar är att den mycket snabbt, tror jag att jag vågar säga, påkomna konstruktionen av läkemedelssubventionerna och den mycket snabbt påkomna försämringen av subventionerna ledde till ett om möjligt ännu snabbare införande av något slags kompensation. När man väl gjorde detta hade man ingen aning om hur man skulle hantera det i nästa omgång. Slutresultatet från regeringens sida ser vi i propositionen. Man har valt att permanenta den modellen. Vi i Folkpartiet yrkade den gången när det ursprungliga beslutet fattades på att det var bättre att ordna en bättre konstruktion av läkemedelssubventionerna än den som regeringen gick in för. Så blev inte fallet med de majoritetsförhållanden vi har i riksdagen. Vi gör i dag den bedömningen att eftersom man har genomfört den försämring av subventionerna man har gjort, bifaller vi även den delen av propositionen. Fru talman! Vi kan därför yrka bifall till båda propositionerna.

Fru talman! Det vi har att ta ställning till just nu är ett regeringsförslag om kvalificerade elektroniska signaturer. Från moderat sida ser vi det som angeläget att vi äntligen får en lagstiftning som öppnar för elektroniska signaturer. Vi har väntat länge, men äntligen har regeringen framfött en lag som reglerar de rättsliga frågor som är förknippade med den här typen av signaturer. Från moderat sida har vi vid beredningen av regeringens förslag i trafikutskottet pekat på vissa svagheter i det framlagda lagförslaget. För det första kan man ifrågasätta om lagförslaget lever upp till direktivets målsättning att underlätta det rättsliga erkännandet av elektroniska signaturer. Vi moderater vill gärna se att lagen ändras så att elektroniska signaturer förbehålls fysiska personer och att s.k. digitala stämplar införs som begrepp för juridiska personer. Vi är i Sverige vana vid att det är fysiska personer som undertecknar dokument. Regeringens lagförslag ger juridiska personer rätt att använda elektroniska signaturer, och därmed är enligt vår uppfattning risken stor för att en elektronisk signatur i det allmänna rättsmedvetandet inte betraktas som ersättare för den traditionella namnteckningen. Detta vore synd eftersom en alltmer allmän användning av datorer i alltfler fall kräver olika former av kvalificerade signaturer som bekräftelse på att elektroniskt översända dokument är rättsligt bindande. I 17 § i lagförslaget sägs att om det i annan svensk lagstiftning finns krav på egenhändig underskrift, vilket det gör - vi behöver bara titta på familjerätten, aktiebolagslagen och avtalslagen - kan användningen av elektroniska signaturer vara förenad med ytterligare krav. Den föreslagna lagens utgångspunkt är alltså att det inte alltid är tillåtet att använda sig av elektroniska signaturer. Om domstolarna använder just det som står i 17 § som tolkningsunderlag i en tvist där en annan elektronisk signatur ska användas finns risk för att domstolarna blir tveksamma till att godta elektroniska signaturer i allmänhet. I EU-direktivets artikel 5 har detta lösts med en regel om att elektroniska signaturer inte får underkännas bara för att de är elektroniska. Regeringen har ansett att det här inte behövs. Regeringens argumentation är dock inte särskilt övertygande, något som kan leda till onödiga rättstvister. De formkrav på underskrifter som finns i svenska författningar har många syften. Den fråga som måste ställas är hur krav på underskrift eller liknande uttryckssätt bör förstås vid elektronisk hantering. Vi vet, fru talman, att när det krävs att en handling ska vara "undertecknad" innefattas inte elektroniska rutiner. Vi vet att rättegångsbalken ställer krav på att en handling ska vara egenhändigt undertecknad innan den lämnas till domstol. Regeringen hävdar att elektroniska signaturer är av tillräckligt hög kvalitet. Man säger att det torde vara så att de har minst lika god säkerhet som traditionella underskrifter. Med andra ord framgår det ganska klart i propositionen att regeringen inte är säker. Och därmed öppnar lagförslaget för olika tolkningar, för vilka vi moderater känner oro. Detta är inte bra med tanke på att det i IT-åldern är angeläget att få alltfler att använda elektroniska signaturer. För det andra är det olyckligt att direktivet reglerar både de näringsrättsliga frågorna och de frågor som gäller signaturernas rättsliga verkan. Att blanda näringsrättsliga frågor med sådant som är starkt utsatt för tekniska förändringar är inte bra. Den elektroniska utvecklingen springer i väg fortare än vad de rättsliga spörsmålen undergår förändringar. Det är ingenting, fru talman, som säger att det är just det öppna nyckelsystem - Public Key Infrastructure - som regeringen lutar sig emot i sitt lagförslag som kommer att vara den lösning som på sikt erbjuder den bästa och mest säkra kvalificerade elektroniska underskriften. Tekniken kring elektronisk dokumenthantering och signering är relativt ny, och den juridiska diskussionen kring denna har därför inte pågått i särskilt många år. Utvecklingen är i hög grad internationell och snabb. Hade de rättsliga aspekter som är kopplade till tekniken inte vävts in i lagen utan lagts vid sidan av hade det framöver varit mycket lättare att hålla lagen intakt utan de omfattande förändringar som nu måste till. Det är inte bra att forma en lag som förutsätter vissa tekniska lösningar i en tid när hela den här tekniken är utsatt för snabba tekniska förändringar. Vi moderater har därför i en reservation begärt att regeringen bör arbeta för en omförhandling av EG Det är värt att i det här sammanhanget notera att i USA har det juridiska innehållet klart hållits ifrån tekniken, vilket leder till att lagen i USA är betydligt mera flexibel än den som den svenska regeringen just nu vill sjösätta. Fru talman! Slutligen ter det sig lite märkligt att regeringen vill uppdra åt Post och telestyrelsen att utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter, när SWEDAC som ackrediterat certifieringsorgan har att certifiera de utfärdare som vill visa att de uppfyller uppställda standardkrav. Varför ha två organ som ska jobba med detta när SWEDAC så väl skulle kunna klara allt? Varför detta onödiga dubbelarbete? Konsekvensen blir att certifikatutfärdare tvingas genomgå dubbla kontroller i två parallella system och betala dubbla kostnader. Moderater, folkparti och kristdemokrater har gemensamt reserverat sig mot detta förslag. Fru talman! Jag yrkar bifall till betänkandets två reservationer och kommer att begära rösträkning vid reservation 1.

Fru talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet om en lag om kvalificerade elektroniska signaturer och avslag på de två reservationer som har lämnats in. Vi ska underlätta användningen av elektroniska signaturer. Vi har en vision om IT-nationen Sverige. Med hög kompetens, öppna attityder och ett vitalt näringsliv ska Sverige befästa sin ställning som världsledande IT-nation. Vi blir unika eftersom vi satsar både på bredd och kompetens. En väl fungerande IT-infrastruktur måste kunna användas av alla över hela landet. Människor och företag ska ha tillgång till en snabb dataöverföring till en rimlig kostnad i storstäder såväl som i glesbygd. Staten ska ha ett ansvar för att en bredbandig IT infrastruktur byggs ut på alla platser i landet där investeringar inte är lönsamma för privata företag. För att främja låga priser och en snabb utveckling måste en mångfald operatörer och IT-företag på ickediskriminerande villkor ha möjlighet att utnyttja nätet. Det är naturligtvis tillväxten och företagandet som är den tyngsta anledningen till att socialdemokraterna strävar efter att låta hela landet bli uppkopplat med höga hastigheter. Då måste också IT-utbildningen i skolan stärkas och kunskapen om IT föras in på alla nivåer i utbildningsväsendet. Därför måste den höga specialistkunskapen inom forskning och utvecklingsarbete bibehållas. Därför måste de offentliga myndigheterna bli föregångare i sin IT-användning, så att kontakterna med medborgare och myndigheter förbättras. I den socialdemokratiska IT-visionen har vi alltid förespråkat innehåll lika mycket som teknik. Det gäller att se den glädjefyllda nyttan av tekniken. Tänk att kunna distansarbeta i hemmet och göra läxor men också spela dataspel med kompisar runtom i världen. Tänk att låta köksbordet bli en bildskärm, att ladda ned tidningar och böcker i kökslampans sken eller ladda hem mat och andra varor. När bildskärmen fälls upp fungerar den som en extraplats för distansgäster, och kylskåpet säger till när det är dags att köpa mjölk. Det kanske också beställer hem de basvaror som saknas. På köksväggen kan det bli en storbildsskärm, där man kan se långfilm nedladdad från videobutikens webbsida. Människorna runtom i landet ska kunna betala räkningar, skriva avtal och göra andra elektroniska transaktioner via nätet, förutsatt att det finns tydliga spelregler och hög säkerhet. Den enskildes integritet är av största vikt, om e-handeln ska få den uppgång i ekonomin som många räknar med. Det är just det vi diskuterar i dag - tilliten till systemet. Det blir en process som ska leda fram till en ännu bättre och säkrare hantering. Den lag som vi strax ska klubba igenom ska bidra till förtroendet genom användandet av elektroniska signaturer på en sådan säkerhetsnivå att det blir allmänt vedertaget. Man ska känna att man kan göra överföringar med säker kommunikation. Betänkandet är framtaget med anledning av att regeringen har lagt fram en proposition i frågan. I propositionen framgår att EU vill skapa ett gemenskapsregelverk för elektroniska signaturer. Det är positivt att EU:s medlemsstater har kunnat enas om ett gemensamt ramregelverk för elektroniska signaturer. Det är viktigt att man inte hänger upp sig på om det är tvånyckelsystem eller ennyckelsystem och att vi inte är petimäterpolitiker. Vi måste se till att det är säkert, att vi kan lita på det och använda det i framtiden. Som jag sade inledningsvis ska vi underlätta användningen av de elektroniska signaturerna och se till så att det blir säkra, snabba signaturer som vi litar på. Utvecklingen kommer inte att ta slut med det betänkande vi behandlar i dag. Vi kommer hela tiden att förbättra lagen och kunna underlätta för konsumenterna. Jag vet att vi kommer att använda denna lag som en färskvara, precis som telelagen. Vi kommer att förbättra lagen i takt med utvecklingen. Per-Richard Molén påpekade mycket riktigt att det går snabbt i IT-samhället. Forskning pågår hela tiden. Vi återkommer i frågan och vid nästa tillfälle får vi en ännu säkrare hantering av elektroniska dokument som skickas.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
Fru talman! Sveriges riksdag är en lagstiftande församling. Det är lagar som vi fattar beslut om. Monica Greens inlägg tyder på en bristande insikt om juridik och de rättsliga förhållanden som måste reglera mycket av samhället. Vi ska nu skapa en lag som en av regeringens företrädare i riksdagen, nämligen Monica Green, säger är en färskvara. Det är skrämmande. Det ger en otäck bild av hur man från det socialdemokratiska partiet behandlar frågor som har långt gående rättsliga konsekvenser för familjer, fysiska personer enskilt, rättegångsbalken, domstolarnas krav och krav enligt avtalslag och aktiebolagslag. Det vore av värde att diskutera allt detta. Men detta är tydligen en färskvara, och därför vill jag inte ge mig in i en närmare diskussion. Regeringen och Monica Green får återkomma med något annat än en färskvara.
Fru talman! Det är lätt att skrämma Per-Richard Molén. Det är roligt att kunna göra det. Jag kan försäkra att det är en mycket bra lag som vi antar nu. Det är ett steg i rätt riktning. Jag kan också försäkra att vi återkommer i dessa frågor. Det är lustigt att Per-Richard Molén börjar sitt anförande med att säga att moderaterna har fått vänta så länge och att regeringen aldrig kommer till skott. Propositionen om elektroniska signaturer kommer aldrig, och företagslivet står bara och väntar på att vi ska hitta lösningar. När förslaget väl kommer tycker Per-Richard Molén att vi skulle ha utrett de juridiska konsekvenserna mycket mer. Han vill att vi ska överklaga till EU och begära omförhandling av direktivet. Per-Richard Molén vill vänta och vänta tills han tror att vi har det optimala. Då har tekniken redan sprungit ifrån oss. Vi måste sätta ned foten. Jag tror vi måste göra det varje år framöver, i IT-samhället. Jag litar på att vi kommer att göra det.

Fru talman! Oftast är det så när man får rätt i efterhand att man blir glad och konstaterar att man hade rätt och lite triumfatoriskt säger: Vad var det vi sade. I den fråga som jag vill ta upp med statsministern är det inte riktigt så. Det handlar om Schengen och den nordiska passfriheten. För två år sedan hade jag en debatt med justitieministern här i kammaren, där hon försäkrade att den nordiska passfriheten alls inte var hotad av en svensk anslutning till Schengen. I dagarna kan vi läsa i tidningarna att när man ska tillämpa Schengenbestämmelserna visar det sig att vi åter kommer att behöva visa pass när vi reser i Norden. Den passfrihet som vi haft sedan 1954 kommer alltså att försvinna. Det handlar om tre miljoner svenskar som reser i Norden varje år och som nu måste utrusta sig med pass för att få göra det. Jag skulle vilja höra hur statsministern ser på frågan om den nordiska passfriheten, som jag hoppas att vi alla starkt har värnat och velat slå vakt om. Vilka konsekvenser får det när vi ska tillämpa Schengen?
Fru talman! Den nordiska passfriheten ska inte hotas av Schengenavtalet. Schengenavtalet ska också innebära att vi kan fortsätta med den nordiska passfriheten. I dag har vi ju möjligheter till stickprovskontroller vid gränserna, även när det gäller resande mellan de nordiska länderna. Det kommer man inte att ha efter Schengenavtalet, så på det sättet kan man säga att resorna i och med Schengenavtalet t.o.m. blir lättare. Däremot ska man kunna identifiera sig. Det gäller samtliga länder. Man söker nu ett system för att man ska kunna identifiera sig utan att för den skull vara tvungen att ta med sig ett pass. Passfriheten och den nordiska passfriheten ska inte vara hotad med Schengenavtalet.
Fru talman! Det låter betryggande, det som Anna Lindh säger; lika betryggande som det Laila Freivalds sade till mig i juni 1997. Hon sade att den nordiska passfriheten är avgörande för om Sverige ska vara med i Schengen eller inte. På Anna Lindhs eget UD gnuggar man nu geniknölarna och undrar hur man ska klara det här på några månader. Hovrättsassessorn Lars Nilsson säger ju att han inte kan läsa in annat än att en giltig identitetshandling är pass. Vi har inte något annat gemensamt i Norden. Då stämmer inte det som Anna Lindh säger. Dessutom är hela hotellnäringen nu i uppror över att man ska behöva registrera varje utländsk besökare på ett väldigt omständligt sätt jämfört med den tidigare hanteringen. Det stämmer dåligt med att det skulle bli lättare att resa i Europa, lättare att umgås över gränserna, när vi tvingas till en sådan omständlig procedur med noggrann registrering av utländska medborgare. Dessutom stämmer inte Anna Lindhs besked med vad jag uppfattar som nordisk passfrihet.
Fru talman! Vill Sven Bergström ställa detaljerade frågor tror jag att Sven Bergström får vända sig till justitieministern. Jag vet att man på Justitiedepartementet just nu tittar på möjligheten att använda legitimationskort för att kunna legitimera sig. När det gäller den nordiska passfriheten ska den inte vara hotad. Det stämmer inte att man ska vara tvungen att ha ett mer komplicerat förfarande när man hyr ut hotellrum m.m. Det stämmer inte att gränspassagerna skulle bli svårare efter Schengenavtalet. Finns det några praktiska problem tittar man nu på Justitiedepartementet på vad man ska göra för att klara av dem.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturminister Det finns en stillbild som alltför ofta dyker upp i det marksända digitala TV-nätet. Där står en text av följande typ: Rådande lagstiftning gör att vi inte får visa detta innehåll för tittare i marknätet. Fru talman! Normalt brukar man anse att televisionen handlar om rörliga bilder, inte stillbilder. De här stillbilderna är mycket påfrestande för konsumenten. Man kan ju inte gå och koka kaffe varje gång de dyker upp. Det handlar ju om den rörliga reklamen. Den kan många gånger vara oönskad, men den är förmodligen mycket bättre ur konsumentens synvinkel än frustrerande stillbilder. Det här förhållandet har dessutom lett till att de bolag som använder sig av stillbilderna vill kompensera sig genom att ta ut högre avgifter fr.o.m. nästa år. Det drabbar ju det digitala marknätet på ett mycket olyckligt sätt. Man får väl säga att initialproblemen har varit stora nog ändå.
Fru talman! Jag vill inte ge mig in på några värderingar av de förhållanden som Ingvar Svensson redogör för. Däremot har vi redan vidtagit åtgärder i så motto att vi har tillsatt en särskild utredare, en lagman, som kommer att se över bl.a. de reklamregler som gäller i det digitala marknätet såväl som i det analoga marknätet. Han kommer att återkomma till regeringen med förslag, sannolikt redan under nästa år i denna del.
Fru talman! Det är ju bra med utredningar, men risken är att det tar väldigt lång tid. Ska man rädda det digitala marknätet måste åtgärderna till mycket snabbt. Många av kanalerna sänds ju från ett annat ursprungsland än Sverige. Då är det vidaresändning som gäller. Frågan är om det inte är ett brott med de svenska reglerna i förhållande till EG-direktivet på det här området, att man censurerar innehåll på det här sättet.
Fru talman! Granskningsnämnden har gjort en bedömning, som i och för sig stöder det som Ingvar Svensson pekar på, men samtidigt måste vi naturligtvis ha en ordentlig genomlysning som gör att vi i så fall kan ändra vår lagstiftning på denna punkt. Det arbetet måste göras genom en särskild utredare som har ett kraftfullt sekretariat till sin hjälp för att mycket snabbt kunna lägga förslag till förändringar. Han kommer att arbeta mycket snabbt med detta.
Fru talman! Jag har en fråga till Lars-Erik Lövdén. Förra året föreslog demokratiminister Britta Lejon att ett sätt att stävja det minskade valdeltagandet var att införa allmän röstplikt. Därefter har statsrådet Engqvist sagt att han inte tvekar att köra över kommunerna när det gäller alkohol och öppettider på restauranger. Nu har bostadsminister Lövdén föreslagit att kommuner ska tvingas öppna bostadsförmedlingar trots att den demokratiskt valda majoriteten inte vill det. Har statsrådet något att säga till de borgerliga kommunpolitiker som man tänker köra över? Spelar det någon roll att de engagerar sig och lägger ned tid på sina kommunala uppdrag?
Fru talman! Inga Berggren berör en fråga som vi debatterade så sent som i förrgår i kammaren, nämligen innehållet i den bostadspolitiska proposition som regeringen presenterade i förra veckan. Det är klart att det finns ett nationellt intresse av att vi ser till att kommunerna bedriver en aktiv bostadspolitik. I det lagförslag som vi presenterat ställs ett krav på kommunerna både att upprätta bostadsförsörjningsplan och att, om så behövs, inrätta bostadsförmedlingar. Det är en återgång till den lagstiftning som fanns mellan 1975 och 1993 och som då fungerade alldeles utmärkt. Jag tycker att det här är väl förenligt med ambitionen att utveckla politiken också på det kommunala planet. Bostadspolitiken och bostadsfrågorna måste bli en viktig politisk uppgift också runt om i våra kommuner.
Fru talman! Bostadspolitiken är viktig, men jag vill ändå gå vidare i mina frågor. Enligt min mening måste den kommunala självstyrelsens innersta kärna ändå vara att det är de folkvalda i kommunernas fullmäktigeförsamlingar som suveränt ska kunna besluta i frågor som rör den egna kommunen. Men uppenbarligen har Lars-Erik Lövdén anammat Allbokommitténs förslag om att kommunerna inte ska få sälja sina bostadsbolag med mindre än att det finns två tredjedels majoritet i fullmäktige. Uttalanden från statsrådet tyder på det. Vilka demokratiska principer styr Lars-Erik Lövdéns tankar om att inskränka det kommunala självstyret? Enligt Aftonbladets ledare i dag kan det tolkas så att det våras för den socialistiska centralismen. Jag är beredd att hålla med om det. Alltså: Hur är det med den saken, Lars-Erik Lövdén? Är det inte att i allra högsta grad inskränka det kommunala självstyret? Anser Lars-Erik Lövdén att det i sådana här fall är folkviljan i kommunerna som ska styra, inte regeringen?
Fru talman! Vi kan som rikspolitiker inte komma ifrån vårt ansvar också för centrala välfärdsområden. Vi har sett att en av anledningarna till den bostadsbrist som har uppstått i tillväxtregionerna är att kommunerna under andra halvan av 90-talet i alltför stor utsträckning har dragit sig tillbaka från bostadspolitiken. Antalet kommuner som upprättar bostadsförsörjningsplaner har minskat drastiskt sedan bostadsförsörjningslagen avskaffades 1993. Vi har då naturligtvis ett ansvar för att vidta åtgärder för planering för ökat bostadsbyggande och för att kommunerna ska ta sitt bostadspolitiska ansvar. Detta kommer varken Inga Berggren eller jag ifrån som rikspolitiker.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till ungdomsminister Britta Lejon angående ungdomars politiska engagemang. Problemet är inte att ungdomar saknar kunskap och intresse för politik, tvärtom. Problemet är att de känner att de inte kan påverka. Jag tror att detta är huvudorsaken till ungdomars ovillighet att gå in i politiska partier och att rösta. Jag tror att en väg är att vitalisera samhällsdebatten i skolan. Det är viktigt för eleverna att lära sig inte bara hur samhället är uppbyggt utan också hur man som medborgare gör sin röst hörd. Det kan handla om retorik, praktiska övningar, drivande av samhällsfrågor och agerande i vardagen med egna problem. Min fråga är om statsrådet delar min uppfattning att det framför allt är skolans uppgift att engagera ungdomar i politiken. Eller finns det något annat som man kan göra?
Fru talman! Jag delar Hillevi Larssons bestämda uppfattning att unga människor är oerhört intresserade av att påverka inte bara sitt eget nu utan också Sveriges framtid till det bättre. Vi har all anledning att söka efter vägar att ta till vara det engagemang, de kunskaper och den vilja till påverkan som alla människor men särskilt unga visar i Sverige i dag. Vi ser att många unga i dag väljer att uttrycka detta engagemang i andra former än inom ramen för det politiska systemet, där vi fattar besluten om våra gemensamma angelägenheter. Engagemanget kan ta sig många olika former, och det gäller bara att understödja det. Vad vi har att göra från politiskt håll, om vi är intresserade av en vital demokrati och ett fördjupat folkstyre, är att se till att också de politiska arenorna - partierna, kommunfullmäktigeförsamlingarna och riksdagen - suger upp detta engagemang.
Fru talman! Också jag tycker naturligtvis att det är positivt att ungdomarna kanaliserar sitt intresse i enfrågerörelser, men jag ser samtidigt ett problem i att de inte är intresserade av partier. Det är trots allt partier som tar ett helhetsansvar, som kan styra landet och som kan röstas in i riksdag, kommunfullmäktigeförsamlingar osv. Jag ser ytterligare ett problem, nämligen de ungdomar som inte engagerar sig i vare sig partier eller enfrågerörelser. De kan och vill många gånger jättemycket, men de tror inte att det är lönt, de tror inte att någon bryr sig. Det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig på så många sätt som möjligt, och jag tror även att det är en viktig uppgift för skolan, inte minst samhällsämnet, att ha mindre av passiv kunskap och mer av aktiv förmåga. Jag tror att det skulle vara en viktig väg att få ungdomar engagerade och att stärka deras tro på den egna möjligheten att påverka.
Fru talman! Jag kan inte annat än instämma med Hillevi Larsson. Självklart är vår förmåga att lyckas med detta uppdrag inte bara en fråga för de politiska partierna utan också för skolan, men det är definitivt en uppgift för de politiska partier som vill vara en kraft i framtiden att se och ta denna utmaning. Skolminister Ingegerd Wärnersson och den tidigare ungdomsministern Ulrica Messing har engagerat sig starkt för att skolorna bättre än i dag ska lyckas i det viktiga värv som de har, och det arbetet tänker jag naturligtvis som ny ungdomsminister fortsätta med. Det är också något som jag redan tidigt såg som ansvarig för demokratifrågor. Vi har på flera områden olika utredningar och arbeten på gång för att hjälpa och stödja skolorna i deras roll i det här arbetet.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Det gäller en frågeställning som har att göra med vad som är angelägna statliga uppgifter och vad som inte är det. Att tillverka och sälja vodka på världsmarknaden torde knappast kunna räknas till de mest angelägna statliga uppgifterna, men det är ju det som det helstatliga Vin & Sprit gör. Vi har från vår sida föreslagit att man borde sälja Vin & Sprit och använda delar av räntevinsten på detta för att bekämpa missbruket av alkohol och narkotika, satsa mer på polis och tull och nå bättre resultat på den punkten. Är statsministern beredd att stödja detta?
Fru talman! Det är jag inte, av det enkla skälet att jag har hört förslaget förut. Skulle vi då ha följt rådet att sälja Vin & Sprit, skulle vi ha förlorat åtskilliga miljarder kronor i statskassan. När jag var finansminister höjdes röster för att vi skulle sälja Vin & Sprit. Vid det tillfället var priset, om jag inte missminner mig, diskussionsmässigt 1 miljard dollar. Jag tror att priset är väsentligt högre i dag, och vad har vi om några år? Det är den typen av ansvarstagande för statliga tillgångar som det handlar om. Vi kan mycket väl använda avkastningen från detta bolag för att bedriva en politik i den riktning som Könberg efterlyser, men vi ska inte slarva med gemensamt uppbyggd egendom.
Fru talman! Under det som statsministern säger ligger antagandet att priset på Vin & Sprit ska stiga år för år hur länge som helst. Jag vet inte riktigt vad han har för grund för den bedömningen. Vi gör den bedömningen i dagsläget, möjligen något överdrivet, att det kanske är fråga om 30 miljarder. Uppgifter i dag går ut på 45 miljarder. Det har bl.a. att göra med rätten till distribution av vodka. Men då är frågan återigen: Är det angeläget för staten att fortsätta att engagera sig i detta, och vad har statsministern för grund för att påstå att det blir ännu mera pengar om några år?
Fru talman! Skulle det gälla att börja med verksamheten i dag, skulle jag inte tillråda en entré i den sektorn, men det här är ett historiskt skapat företag. Nu sitter vi med något som är uppbyggt genom åren. Det ägs av svenska skattebetalare och stiger successivt i värde. Som jag sade kunde jag ha följt de klämkäcka råden redan som finansminister, och då hade vi i dag inte haft ett bolag som varit värt 45 miljarder, utan det hade varit sålt för 10 miljarder. Det fanns alltså 35 000 miljoner goda skäl att vänta med att följa det folkpartistiska rådet.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesminister Anna Lindh. Den gäller situationen i Mellanöstern, och hur Sverige agerar i olika sammanhang. Hur kommer det sig att Sveriges utrikesminister i pressen och här i riksdagen fördömer Israels övervåld mot palestinierna samtidigt som Sverige i FN lägger ned sin röst när det gäller att fördöma samma övervåld. Var ligger logiken i det agerandet?
Fru talman! Det är riktigt att Sverige vid flera tillfällen har fördömt det övervåld som Israel har visat på de ockuperade palestinska områdena. Vi har också uppmanat båda parter att försöka göra allvar av fredsförhandlingarna och komma till en fredsöverenskommelse. Det motsvarar i stort sett den FN resolution som diskuterades i början på veckan. Det är alltså egentligen inte innehållet i resolutionen som Sverige har vänt sig emot. Men Sverige, i likhet med t.ex. Norge och Danmark samt ett antal andra länder, fann att det var fel tidpunkt att mellan de två fredsmöten som skulle vara mellan parterna anta en resolution i FN:s generalförsamling. Vi tyckte att tidpunkten var illa vald, och därför valde vi också att avstå vid omröstningen i FN.
Fru talman! Kabinettssekreterare Hans Dahlgren har en helt annan uppfattning än den förklaringen. Den svenska parlamentarikerdelegationen med utrikesutskottets ordförande var med till Interparlamentariska unionens möte i Jakarta. Man fördömde där precis samma resolution som var i FN. Föreligger det då snarare inte en fara för att Sverige i internationella sammanhang uppfattas tala med dubbla tungor? Det kan uppfattas som att Sverige taktiskt manövrerar för att få spela en roll i fredsprocessen.
Fru talman! Det som kabinettssekreterare Hans Dahlgren har förklarat - han har använt något fler ord - är att det viktigaste är att man fick ett enigt EU. Man ville att EU ska agera enigt i generalförsamlingen. Det visade sig att det inte gick att få EU att agera enigt. Ett antal länder tyckte, precis som Sverige, att detta var fel tidpunkt för en resolution och valde därför att avstå. Man gick alltså inte in och kritiserade enskildheter i själva resolutionen. Skälet till detta är att det viktigaste som vi kan åstadkomma i dag är att få till stånd fredsförhandlingar. Efter mötet i Egypten och före nästa möte, som förhoppningsvis kommer att hållas inom en inte alltför avlägsen framtid, är det viktigt att press sätts in för att man ska ha nya fredsförhandlingar och försöka få en överenskommelse. I det läget har man valt att inte gå in på att anta nya resolutioner i FN eller ta upp nya diskussioner om vad det är som har skett under denna period av våldsamheter.
Fru talman! Min fråga går till bostadsminister Bostadsdelegationen har i uppdrag att hjälpa kommuner ekonomiskt om kommunen på grund av outhyrda lägenheter inte klarar sin ekonomi. De kommuner som har bostadsföretag som går med stora förluster kan begära hjälp. Bostadsdelegationen behandlar ansökningar från 89 kommuner, och 40 blir hjälpta nu. Norska bolag är intresserade av bostäder över hela landet. Problemet är att kommunerna blir tvungna att sälja ut bostäderna till kraftiga underpriser. De norska bolagen gör stora vinster genom att i sin tur sälja till norska intressenter för fritidsboende eller ibland för permanent boende. Det är naturligtvis en fördel för kommunen att få människor som bor i lägenheterna. Problemet är just att de säljs till underpriser. Om lägenheterna återkommer på bostadsmarknaden får kommunens kvarvarande bostadsbolag stora problem med risk för fortsatt konkurrens och tillhörande hyresdumpning. Det är positivt om bostäder kan hyras ut i stället för att rivas, och jag undrar därför om bostadsministern skulle kunna hjälpa kommunerna att komma runt det här problemet.
Fru talman! Ingegerd Saarinen tar upp ett bekymmer som också har med bostadspolitiken att göra, och som kanske kommer bort i den nuvarande bostadspolitiska debatten. Det handlar om hur man hanterar alla de kommuner som har problem med tomma lägenheter. Vi har från statens sida satt av en ansenlig summa för att kunna bistå de kommunerna. Vi räknar med att den statliga insatsen för att hjälpa kommunerna att sanera sitt bostadsbestånd totalt kommer att uppgå till ungefär 2 1⁄2 miljarder kronor. Det statliga stödet syftar till att åstadkomma en balans på den lokala bostadsmarknaden. I vissa fall innebär det åtaganden om att riva fastigheter. I andra fall kan det innebära att man hittar andra lösningar, där kommunerna naturligtvis är de som har huvudansvaret för att söka lösningar för sina kommunala bostadsbolag.

Fru talman! Skulle ministern kunna tänka sig att hjälpa de här kommunerna? Många av dem som har sålt bildar nätverk för att utbyta erfarenheter. De som nu har erbjudanden, eller som skulle vilja sälja - kunde de få hjälp och expertis med nätverk för att bättre klara den här situationen och kanske slippa riva sina lägenheter?
Fru talman! Jag tycker att det är alldeles ypperligt att kommuner som har likartade problem träffas och diskuterar gemensamma lösningar och även utbyter erfarenheter. Jag är gärna beredd att stimulera ett sådant erfarenhetsutbyte och en sådan samverkan mellan kommunerna. Det gäller inte bara på det här området, utan samverkan mellan kommunerna tror jag är nödvändig på många områden - det gäller framför allt de mindre kommuner som har en utsatt situation. Jag är naturligtvis beredd att bidra på det sätt som vi kan göra med att stimulera ett sådant här nätverksbyggande och en sådan här samverkan mellan kommunerna.
Fru talman! Jag har en fråga till demokratiminister Enligt den svenska grundlagen förverkligas den svenska folkstyrelsen bl.a. genom den kommunala självstyrelsen. Den brukar också lyftas fram och hyllas vid högtidliga tillfällen. Men rent praktiskt sker hela tiden en inskränkning av den kommunala självstyrelsen genom beslut här i riksdagen på förslag från den socialdemokratiska regeringen. Jag ska inte trötta med att räkna upp alla exempel, men jag kan ju nämna några: bibliotekslagen, de lagar som Inga Berggren nyss hade uppe med statsrådet Lövdén, maxtaxan på barnomsorgsområdet och nu senast uppkastet att förbjuda borgerliga landsting att föra borgerlig politik och förbättra eller säkerställa bra akutsjukvård. Statsrådet Lejon lär dock själv inse att det kanske vore fel att ålägga kommunerna en viss typ av konsumentrådgivning. Då kanske självstyrelsen ändå bevaras på det området. Jag vänder nu på hela frågan, och ställer den så här: Kan statsrådet Lejon ge ett konkret exempel där regeringen de senaste åren genom ett förslag till riksdagen stärkt den kommunala självstyrelsen? Hur lyder det förslaget?
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi enas om hur den svenska demokratin förverkligas. Den förverkligas genom en mängd olika åtgärder. Det sker framför allt genom den fria åsiktsbildningen, genom att vi har allmänna, hemliga och regelbundna val som respekteras, genom att vi har ett rättssamhälle som fungerar väl och genom att vi också har en riksdag som alla medborgare i Sverige kan rösta till. Dessutom har vi också självfallet inskrivet i regeringsformen att det lokala självstyret är en viktig aspekt i den svenska demokratin. Men det gäller inte bara den, utan alla de här andra delarna av den svenska demokratin är viktiga att se i sitt sammanhang. Jag tycker att det är trevligt att få den här frågan. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att vi är en nation. De beslut som fattas av den svenska riksdagen är den yttersta gränsen för på vilket sätt det kommunala självstyret kan begränsas eller utvidgas. Jag konstaterar att riksdagen har beslut i enlighet med det mandat riksdagen har.
Fru talman! Jag bad om ett exempel på ett förslag där regeringen konkret har förbättrat den kommunala självstyrelsen under senare år. Vi vet ju alla vilka försämringarna av den kommunala självstyrelsen är. Jag skulle vilja ha ett konkret exempel. Nu vet jag att det sedan åtskilliga år tillbaka ligger ett förslag på regeringens bord från utredningen om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd. Det syftar till att ge den kommunala självstyrelsen ett bättre skydd. Det utredningsförslaget ligger ju fortfarande på regeringens bord. Men, statsrådet Lejon, nämn ett exempel där regeringen har förbättrat den kommunala självstyrelsen på senare år!
Fru talman! Jag kan nämna många sådana exempel. Men för att inte trötta kammarens ledamöter med en alltför lång beskrivning av de beslut som tidigare har fattats här i kammaren kan jag nämna några.

Vi har ett system med bidrag till de kommuner som inte har riktigt samma skattekraft som andra. Inom mina ansvarsområden finns dessutom exempel som handlar om att stödja den demokratiska utvecklingen. Där finns det naturligtvis också ett intresse från den svenska regeringen att stödja den lokala självstyrelsens förmåga. Jag har vidtagit ett antal åtgärder för att förstärka den lokala självstyrelsen, och jag tänker fortsätta med det. Var så säker!
Fru talman! För ungefär fem år sedan uttalade samtliga nordiska statsministrar att det var en helt avgörande fråga för nordiskt samarbete och vår förmåga att förstå varandra att få ett synbart nordiskt TV-utbud. För ganska precis ett år sedan hade vi en mycket engagerad debatt här på Nordiska rådets möte i Stockholm där samtliga parlamentariker som uttalade sig underströk hur viktigt det var att få möjlighet att se våra grannländers public service-utbud. Nu är vi i den situationen att vi kan se all världens TV-kanaler, men inte Norsk Rikskringkasting. Vi skulle behöva få ett besked om regeringen äntligen tänker engagera sig för att vi ska kunna förverkliga en god nordisk tanke som innebär att nordisk public service-TV når alla Sveriges hushåll.
Fru talman! Jag är helt ense med Elver Jonsson om att detta är en viktig del av det nordiska samarbetet. Det är viktigt att vi kan se varandras TV-program. Det är bra för samarbetet i stort, precis som allt kultursamarbete mellan våra länder i Norden. Vi har redan i dag ett mycket nära samarbete mellan de nordiska public service-företagen. Det handlar om samproduktioner och om att man köper program av varandra. Det handlar om ett intensivt utbyte. De nordiska kulturministrarna har mycket riktigt också sammanträffat för ungefär ett år sedan med samtliga chefer i de nordiska public serviceföretagen. De, precis som vi, har understrukit behovet av ett intimt samarbete. Samtidigt är det ju så att vi i Sverige inte kan sitta och kommendera vad TV-företagen ska välja att använda sitt ibland begränsade sändningsutrymme till. Vi kommer att arbeta vidare för att det ska bli lättare också i Sverige att se de nordiska grannländernas program, men vi kan inte använda kommandopolitik.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att kulturministern, på regeringens vägnar, intygar att det är viktigt med det nordiska samarbetet här. Samtidigt skulle jag vilja påstå att jag känner legitimitet för att vara otålig. Vi har ju haft många lyckade samarbetsprojekt i Norden. Och vi har haft få verkligt dåliga exempel på när vi inte har klarat av det, men dit hör t.ex. det nordiska TV-samarbetet. Nordsat kom av sig, industrisatelliten som skulle löst det hela blev aldrig uppsänd osv. Nu samarbetar kulturministrarna i Norden nära. Ja, fru talman, men det har inte räckt. Nu tror jag att det behövs att man lägger in en överväxel för att få tempo i det hela. Jag tror att denna fråga kommer att tas upp på mötet i Reykjavik. För ett år sedan var vi helt överens om att detta måste lösas snarast. Vi fick under hand löfte om att denna fråga ska rulla vidare. Jag tror att det går att lösa utan att ta till de ord som kulturministern gjorde om att vi skulle bli ett slags kommandostat. Detta handlar om praktiskt nordiskt samarbete. Jag tror att det vill till lite mer politisk vilja.
Fru talman! Låt mig tillägga en sak till mitt svar till Elver Jonsson. Det är klart att om vi hade en annan lagstiftning än man har i de andra nordiska länderna skulle det möjligen gå lite lättare. Vi har ju i Sverige en ordning som innebär att kabelföretagen har ett grundlagsskydd som är av en sådan halt att vi inte har någon möjlighet att t.ex. påverka dem. Som konsumenter, som TV-tittare, har vi inte heller någon möjlighet att utöva påverkan. Just nu sitter en mediegrundlagsutredning. Det är justitieministrarna som ytterst är ansvariga för den. Den arbetar med och diskuterar just nu även denna fråga som gäller grundlagsskyddet för kabelföretagen. Det är en ingång som faktiskt också handlar om det nordiska TV-samarbetet. Låt oss se vad det slutar med. Men vi tänker inte sluta att vara aktiva i den här frågan för att nå det mål som Elver Jonsson och jag är helt ense om.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en följdfråga till kommunminister Lövdén med anledning av ministerns uttalande om att det har gått hysteri i diskussionen om det kommunala självstyret. Det är ju ganska anmärkningsvärt att det är kommunernas egen minister som uttrycker sig så. År 1993 genomfördes ganska stora förändringar. Man frångick öronmärkning av resurser när det gällde generella statsbidrag som också angav inriktningen med mer målstyrning och en effektivare användning av resursmedlen. Men det är ju uppenbart att regeringen har ambitioner att stärka upp det centralstyrda och komma med tydligt riktade pekpinnar och bidrag. Vi har ett antal modeller som regeringen använder sig av, åldersrelaterade bidrag till skolan, vården och omsorgen osv. Det finns riktade bidrag till personalförstärkningar i skolan. Jag skulle vilja höra ministerns förklaring till detta. Vad betyder det att det har gått hysteri i diskussionen om det kommunala självstyret?
Fru talman! Jag tycker kanske att man ska titta på hela mitt uttalande. Jag markerade väldigt tydligt i uttalandet att jag är anhängare av kommunalt självstyre. Men det är ju inte så att gränserna för det kommunala självstyret en gång för alla är givna. Under 90-talet har ju ramarna för det kommunala självstyret vidgats kraftigt genom det generella statsbidraget och skatteutjämningssystemet som ger ett reellt innehåll i det kommunala självstyret. Men från tid till annan har vi ju naturligtvis ett rikspolitiskt ansvar också. Det vet ju ledamöterna i den här kammaren. Det kan t.ex. finnas behov av ett statsbidrag, som det vi nu inför på skolans område, för att under några år rikta resurser för att öka insatserna för de sämst ställda elever, de elever som har det svårast i skolan. Det statsbidraget på skolans område är tänkt att efter uppbyggnadsfasen gå in i påsen med det generella statsbidraget. Den kommunala självstyrelsen är viktig. Men vi måste inte reflexmässigt gå emot eller motsätta oss varje förslag som innebär att vi från riksdagens och regeringens sida ser till att visa vilka ambitioner vi har på olika områden.
Fru talman! Jag skulle vilja ta tag i exemplet med skolan som ministern gav. Kommunförbundets ordförande, Ilmar Reepalu, har lyft fram skolan som ett exempel och visat på svårigheterna för elever, föräldrar och invånare att utkräva ansvar från rätt personer. Jag skulle vilja ställa en följdfråga, eftersom vi också har fått statistik på ganska stora avhopp av förtroendevalda. Man väljer att hoppa av på grund av begränsade befogenheter och begränsade möjligheter att fatta beslut och att ta ansvar för dessa. Ser kommunministern att det kan finnas ett samband mellan det arbete som regeringen håller på med - en ständig inskränkning av den kommunala självstyrelsen - och människornas ovilja att ta på sig kommunala förtroendeuppdrag?
Fru talman! Än en gång: Ramarna för den kommunala självstyrelsen har vidgats kraftigt under 90 talet. Vi hade tidigare 70-80 specialdestinerade statsbidrag innan vi gick över till det generella statsbidraget och ett bra skatteutjämningssystem. Det som har hänt under den senaste 10-15-årsperioden är ju att ramarna för den kommunala självstyrelsen har vidgats mycket. Men det innebär inte att ramarna är givna en gång för alla. Det måste i vissa situationer finnas möjligheter för Sveriges riksdag att göra riktade insatser när man ser att det finns problem. Det är just det som har hänt på skolans område. Vi har sett att det finns behov av fler vuxna i skolan runt om i landet för att kunna hjälpa svaga elever. Därför gör vi det riktade statsbidraget, som sedan ska slussas över i det generella statsbidraget. Än en gång: Jag tycker att det har gått hysteri i diskussionen därför att man tappar perspektiven. Kommunerna har betydligt större möjligheter i dag att forma sin verksamhet än vad kommunerna hade i slutet av 80-talet.
Fru talman! Jag tänkte fortsätta med den kommunala självstyrelsen. Jag behöver inte räkna upp alla de olika lagförslag som regeringen har lagt fram som inskränker den. Min fråga går till statsministern: Vad är det som gör att statsministern och hans socialdemokratiska ministrar vet så mycket bättre vad som är bra för medborgarna än alla de lokalt förtroendevalda i landets 289 kommuner och 20 landsting?
Fru talman! Jag har samma uppfattning om min roll och kapacitet som frågeställaren har om sin. Man går in i nationell politik därför att man vill påverka utvecklingen. Det finns något slags uppfattning här i debatten, uppenbarligen samordnad bland moderata frågeställare, att Sverige skulle vara något slags federation bestående av 289 kommuner. Så är det ju inte. Vi har ett parlament, en riksdag, som väljs. I den här riksdagen lägger vi fast den lagstiftning som gäller. Den utgår från en väl avvägd fördelning mellan vad vi ska ta ansvar för här och vad vi vill att människor ska ta ansvar för på kommunal nivå. Jag tror att det är få länder som har en så långt driven decentralisering av ansvarstagande för vård, skola och omsorg som vi har i Sverige. Det är jag stolt över. Men att decentralisera innebär inte för denna kammare att abdikera. Vi måste se till att vi också har nationell likvärdighet i dessa stora verksamheter. Därför vill vi också vara med och engagera oss. Den som inte vill det kommer snart att se att Sverige faller sönder.
Fru talman! Nu har vi ändå olika nivåer, och medborgarna väljer politiker till de olika nivåerna. För mig är det någon form av förakt för de medborgare som har valt de lokala politikerna och vet vad de står för och vad de kommer att genomföra för politik. Det försöker nu statsministern med sin regering att på olika sätt förhindra för att det inte passar statsministern. I slutändan kan man ställa det riktigt på sin spets och säga: Kanske behöver vi inga kommuner och inga kommunalpolitiker, utan det kanske är riksdagen som ska bestämma allt. Det är inte vad jag vill. Jag menar att ska man ha möjlighet att engagera sig lokalt måste man också ha en reell möjlighet att påverka besluten, att ta ansvar för dem fullt ut och inte få direktiv uppifrån.
Fru talman! Som jag sade alldeles nyss har vi en unikt decentraliserad organisation i Sverige. Jag tycker att frågeställaren ska fundera över vilket annat land som så tydligt har lagt ansvaret lokalt för verksamheter som skola, omsorg och vård som vi har gjort i Kom dessutom ihåg att vi är ett relativt sett litet land befolkningsmässigt. Sverige är glest befolkat. Att göra dessa saker samtidigt - att decentralisera ansvaret i ett glest befolkat land - kräver att man också har en nivå som ser till att vi hävdar likvärdigheten, att vi har kraft att fördela om mellan kommunerna. Moderaterna motsätter sig oerhört frenetiskt att vi ser till att hela Sverige kan leva genom ett effektivt utjämningssystem kommunerna emellan. Redan där skär det sig. Jag vill inte ha den utveckling som moderaterna vill ha, med jättelika klyftor mellan stad och land. Vi vill hålla ihop Sverige. Då gäller det att också se till att denna kammare har kraft att fatta beslut och se till att likvärdigheten hävdas i skola, vård och omsorg. Det är vad det handlar om.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Statsministern som malmöbo måste vara medveten om att många svenskar far illa på andra sidan sundet. Under många år har vi haft svenska socialarbetare där för att hjälpa de vilsekomna. Kostnaderna för det har fördelats mellan Malmö och staten. Men staten drar från årsskiftet in sin andel. Malmö har svårt att motivera för sina medborgare att de ska betala för de här delarna i Köpenhamn. Hur ser statsministern på att svenska staten i en internationellt allt rörligare tid drar in internationella insatser?
Fru talman! Det här är en komplicerad fråga. Jag vet att Socialdepartementet bereder frågan. Det är inte mitt beredningsansvar och jag är inte inläst på alla detaljer, men om inte jag missminner mig har Malmö kommun de senaste tre åren haft ett särskilt stöd för att klara insatserna i framför allt Köpenhamn, kanske då i första hand kopplat till Christiania. Det har varit en signal att staten är på väg ut från detta ansvarstagande, som ju rimligen ligger på kommunal eller regional nivå. Nu växer Öresundsregionen samman. I alla andra sammanhang möter jag beslutsfattare från den regionen som hävdar att de, precis som många frågeställare sagt här i kammaren i dag, vill ha mer att säga till om själva. Kanske är det någonting för Skånes kommuner i den nya regionens regi att föra samtal om - frågan om hur man kan samverka omkring detta för att på så sätt ge stöd till de svenskar som har problem på andra sidan sundet och som ju ofta kommer från Skånes kommuner.
Fru talman! Att jag ställer frågan till statsministern och inte till socialministern beror på den övergripande policy som vi kanske måste ha när det gäller internationella frågor. Rikspolisstyrelsen ser nämligen helt annorlunda på den här situationen. Man har sedan många år poliser stationerade på en rad platser i världen. 70 % av de ärenden som de svenska socialarbetarna i Köpenhamn har gäller inte personer från Skåne, utan från andra delar av Sverige. De kommer t.ex. ända uppifrån mina hemtrakter. Men vi har väldigt svårt att göra en insats i Köpenhamn på det sättet eftersom svensk socialtjänst bara gäller i Sverige.
Fru talman! Jag inser att polisen naturligtvis har en annan situation. Man har en tydlig statlig huvudman. Där finns inte den problematik som jag nyss beskrev mellan olika ansvarsnivåer. Vi följer frågan. Vi är naturligtvis inte på något sätt lugna. Men när det gäller just det problem som frågeställaren nu beskriver - situationen i Köpenhamn och i Öresundsregionen - finns det kanske anledning att göra precis som jag sade. Vi får komma ihåg att vi inte heller gör skillnad på socialt behandlingsarbete och sociala insatser för personer som finns i en svensk kommun beroende på från vilken del av Sverige de kommer. Nu växer Öresundsregionen ihop. Låt oss då stimulera de som finns i regionen att ta ansvaret.

Fru talman! Jag har en fråga till Lars-Erik Lövdén. I många kommuner, t.ex. Munkfors, Hällefors och Hofors, har man inte riktigt känt av att det går så bra för Sverige. Det gäller även en del andra som inte slutar på fors. De ställer sig i kö hos den kommunakut som regeringen och samarbetspartierna har inrättat. En del har fått pengar, och andra har inte fått det. De som har fått pengar har av regeringen ålagts stora besparingskrav för att få budgeten i balans år 2000, senast år 2002. Det har handlat om olika förslag. Stäng Folkets hus! Lägg ned den kommunala musikskolan! Ta bort allt stöd till fritidsverksamhet, eller dra ned på skola, vård och omsorg! De förslagen måste genomföras. Frågan är om det är rimligt att ta till så drastiska åtgärder för krav på budgetbalans under ett särskilt år, om det visar sig att det är möjligt att klara det på längre sikt. Och vad händer i de kommuner som inte fick något stöd?
Fru talman! Jag vill först göra en kommentar till den uppräkning som Owe Hellberg gör. Det är inte regeringen som har tagit ställning till vilka besparingsåtgärder som den enskilda kommunen vill göra, utan det är den enskilda kommunen som har ansvaret för det. Den frågan är därmed undanstökad. Jag vill påminna Owe Hellberg att hans parti, Vänsterpartiet, och Miljöpartiet har varit med om det ställningstagande som regeringen har gjort. Det ställningstagandet har diskuterats och beretts, och regeringen har kommit överens med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet om de bidrag som vi nu har tilldelat de kommuner och landsting som har haft ett behov av det för att uppnå ekonomisk balans. Det är nog viktigt att Owe Hellberg kommer ihåg det även när han är ute och reser runtom i landet. Owe Hellberg har också ett ansvar för att vi nu har fattat det beslut som jag upplever att många kommuner och landsting anser är ett bra beslut. Det gav ett bidrag som var bättre än vad Kommundelegationen hade föreslagit. Vi ändrade också reglerna lite grann.
Fru talman! Nu ska inte ministern komma undan så lätt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inte varit med i den kommundelegation som har hanterat dessa frågor. Storleken på besparingskraven på kommunerna har vi ingenting med att göra. Det är faktum. Jag kommer från en liten kommun som heter Ockelbo. Vi fick inte något stöd av Kommundelegationen. Men s och v-majoriteten har bestämt sig. Vi struntar i budgetlagstiftningskravet år 2001 och år 2002 för att komma i balans år 2003. Genom det beslutet kan man se till att man slipper lägga ned verksamheter som man skulle få lägga ned. Man kan behålla dem när man ser att ekonomin ser bättre ut år Då frågar jag ministern: Är det okej att göra så när vi vet att det är en diskussion om budgetlagstiftningen och att utredningar är på gång? Kommunerna vill ha besked. De ska fatta beslut nu i november och december om budgeten för de kommande tre åren.
Fru talman! Owe Hellberg ska inte heller komma så lätt undan. Om ni har interna kommunikationsproblem i Vänsterpartiet får ni ta itu med det. Jag har fört resonemang inför regeringens beslut efter det att Kommundelegationen har levererat sitt förslag. Jag har fört överläggningar både med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi har varit överens om det ställningstagande som regeringen gjorde i slutändan och beslutet. Det ska inte Owe Hellberg smita ifrån. Det har funnits lite tendenser till det runtom i landet att Vänsterpartiet inte vill ta ansvar för de ställningstaganden man gör centralt. Smit inte ifrån ansvaret, Att vi har ställt upp ett balanskrav för kommunernas ekonomi är inte någon sorts diktat eller plåga för dess eget skull. Det måste finnas en långsiktig balans mellan intäkter och kostnader om man ska kunna möta framtida utmaningar. Vi har äldreomsorgsexplosionen som kommer och den påfrestning det innebär. Vem vet om vi om ett antal år kanske sitter i en lågkonjunktur där skatteintäkterna inte ökar på det sätt de gör i dag. Då måste kommunerna ha ordning och reda i sin ekonomi.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Är det inte dags att stoppa avvisningarna av de kosovoalbaner som har tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige? Avvisningarna sker nu i en strid ström. Redan i år har 2 700 avvisats, och 1 200 står i kö. Vintern nalkas i Kosovo. Det här handlar om barnfamiljer. Det är brist på medicin och mat i de tillfälliga tältläger som de kommer att hamna i. UN MIK, som är FN:s organ i Kosovo, har vädjat: Avvakta med avvisningarna. Visst är det väl så, statsministern, att avvisningarna strider mot barnkonventionen och den humanitära grundinställning som regeringen säger att Sverige har i sådana frågor?
Fru talman! Jag kan direkt säga till Per Lager att jag är lite för dåligt påläst för att just nu göra en bedömning av dessa frågor av det slaget att jag skulle våga signalera en ny politik eller våga överpröva det som sker på uppdrag av statliga myndigheter. Det är sant som Per Lager säger att vi har höga ambitioner. Det ska vi fortsätta att ha. Sverige är ett land som har tagit, ska ta och vill ta ett stort ansvar av humanitära skäl vid flyktingkatastrofer av det slag vi har sett i Kosovo. Om det nu är en aktivitet bland myndigheterna som baserar sig på regeringsbeslut eller riksdagsbeslut som inte fyller en sådan humanitär ambition törs jag inte bedöma. Om jag skulle säga att Per Lager har rätt och att vi nu skulle driva utvecklingen åt ett annat håll vill jag ha ett bättre underlag innan jag gör den typen av påstående. Det är nämligen något som man i så fall ska leva upp till.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Under den nu gångna veckan har det lagts fram ett förslag till bostadsförsörjningslag. Såvitt jag förstår tycker statsrådet att det vore bra om man fick fler bostäder bl.a. i Stockholms stad, där de största problemen med bostadsbrist finns. Bostadsrätter och egnahem går bra att bygga. Däremot går det inte att bygga några hyresrätter. Det finns enligt vad jag vet flera projekt som skulle kunna bli av där hyresgäster är beredda att betala hyran som skulle krävas och värdar är beredda att bygga husen. Men det går inte. Bruksvärdeshyran och hyresregleringen stoppar dessa projekt, eftersom man inte kan ta ut hyran. Tycker statsrådet det är bra att dessa bostäder inte blir byggda?
Fru talman! Jag tycker att det är alldeles utmärkt att vi har ett bruksvärdessystem som garanterar att vi inte får kraftiga hyreshöjningar till följd av en totalt avreglerad marknad med marknadshyror. Nu vet jag att moderaterna har en annan inställning. De vill införa marknadshyror i Stockholm och i landet i övrigt. Det skulle leda till hyreshöjningar i stora delar av centrala Stockholm på 40-60 % om vi införde marknadshyror. Jag tycker att man ska reflektera över det. Vilka är de sociala konsekvenserna av en sådan politik? Regeringen har lagt fram en proposition på riksdagens bord som innehåller ett antal förslag för att underlätta ett ökat bostadsbyggande. För att det ska gå att förverkliga måste kommunerna - och i Stockholmsområdet är det främst moderatstyrda kommuner - ta ett ansvar för byggnationen. Låt allmännyttan bygga lägenheter i Stockholmsområdet i stället för att förbjuda dem, sälja ut dem och plocka ut pengar från de allmännyttiga bostadsföretagen. Det är ett bra tips.
Fru talman! Skulle statsrådet vara beredd att medverka till att man kunde bygga bostäder med hyresrätt utan att den nuvarande bruksvärdeshyran tillämpas, så att nya bostäder kom till?
Fru talman! Jag gav ett tips i slutet av mitt tidigare inlägg. Låt allmännyttan bygga bostäder i Stockholmsområdet, då kan de privata också bygga bostäder till samma hyror som allmännyttan tar ut. Men moderaterna i Stockholmsområdet förbjuder allmännyttan att bygga. Ni säljer ut allmännyttan i stället och plockar ut pengar från de allmännyttiga bostadsbolagen. Jag tycker att moderaterna ska föra en allvarlig diskussion i de kommunledningar där man sitter i Stockholmsområdet om hur man kan ta sitt ansvar för att klara bostadsförsörjningen i den här regionen. Ni har möjligheterna om ni tar ansvaret.
Detta var den sista frågan i dagens frågestund. Jag vill tacka regeringens företrädare för deras närvaro liksom riksdagens ledamöter och åhörare på läktaren.

Fru talman! Sten Andersson har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta i syfte att klargöra vilken instans i Europeiska unionen som ska avgöra huruvida diplomatiska åtgärder mot medlemsländer ska vidtas eller ej. Interpellationen har överlämnats till mig. Beslutet om åtgärder mot Österrike fattades utanför EU:s ram och berörde enbart de bilaterala relationerna mellan Österrike och de övriga medlemsländerna. Det var och är oerhört viktigt att motverka alla tillstymmelser till rasistiska och främlingsfientliga strömningar. Detta gäller särskilt när dessa strömningar återfinns i ett regeringsparti i ett av unionens medlemsländer. Som kunde konstateras i "de tre vise männens" rapport gav åtgärderna resultat. "De vise" fastslår i rapporten: "De fjorton medlemsländernas åtgärder ökade insikten om de gemensamma europeiska värdenas betydelse, inte bara i Österrike utan även i andra medlemsstater. Det råder inget tvivel om att åtgärderna som instiftades av de fjorton medlemsstaterna i fallet Österrike har fått som följd att den österrikiska regeringen har intensifierat sina ansträngningar. Åtgärderna har också gett kraft åt det civila samhället att försvara dessa värden." "De tre vise männens" rapport föreslår att man i framtiden hanterar denna typ av frågeställningar inom ramen för EU. Författarna vill förstärka de allmängiltiga europeiska värdena genom att stärka artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen. Man vill möjliggöra en kontinuerlig övervakning och utvärdering av varje medlemsland och ge ministerrådet mandat att på basis av resultatet vidta åtgärder mot ett medlemsland. "De vise männen" vill också skapa en avdelning för mänskliga rättigheter inom rådssekretariatet som ska rapportera till Europeiska rådet, utse en kommissionär för mänskliga rättigheter samt stärka EU:s observatorium mot rasism och främlingsfientlighet i Wien med målet att omvandla organet till en fullfjädrad europeisk myndighet för mänskliga rättigheter. Sverige är berett att diskutera hur situationer liknande Österrikes ska hanteras i framtiden. Diskussioner förs också redan inom ramen för den mellanstatliga konferens om unionens institutioner som nu pågår.
Fru talman! Några dagar efter det att sanktionerna mot Österrike hade hävts betonade statsministern i TV att sådana sanktioner kunde komma att sättas i gång även senare och att ingen skulle känna sig säker. Man skulle hålla ett öga på vissa politiska åsikter och yttringar inom EU. Ytterligare några dagar senare läste jag ett TT telegram där det stod: EU-sanktionerna mot Österrike var en engångsföreteelse och kommer aldrig att upprepas. I fortsättningen måste EU acceptera resultaten av demokratiska val. Den som sade detta var EU-kommissionens ordförande Romano Prodi. som avgör huruvida sanktioner, typ den nyligen avslutade mot Österrike, ska vidtas eller ej? Den frågan svarade inte statsrådet på. Är det EU kommissionen eller är det regeringscheferna som bestämmer? Det kan inte vara fel att vi kan få ett klargörande på den punkten. När det gäller valet av "de vice männen" har det nog förvånat mer än en. Finland t.ex. är väl knappast världsberömt för sin invandrar och flyktingpolitik. Belgien har problem med ett stort parti som är kritiskt mot invandrarpolitiken. Så jag tror att det var lite fel personer som man valde ut. Sedan är det ju så att EU, tyvärr, i dag har ett lågt förtroende i samtliga medlemsländer, kanske med undantag för dem som är nettobidragstagare. Agerandet i samband med Österrikesanktionerna stärkte, enligt min uppfattning, inte förtroendet. Beslutet var hafsigt tillkommet. Det hade inte stöd i den allmänna opinionen. Jag har sett mätningar från några länder där olika institut gått ut och mätt människors uppfattning om sanktionerna. De visade på ett enormt övertag för dem som var kritiska mot det här beslutet. Sedan uppträdde EU ibland t.o.m. lite löjligt under resans gång. Det var ett större möte - jag tror att det var i Portugal - där deltagarna skulle fotograferas. Vid mötet råkade en representant för Österrikes frihetsparti vara med. Inte någon vill under några förhållanden fotograferas tillsammans med denna person, och han eller hon fick inte vara med på något gruppfoto. Nu löste man problemet genom att Mexikos president, tror jag att det var, befann sig på orten samtidigt. I och med att han kunde ställa upp på fotot kunde man ta fotografiet. Ursäkta, men tycker inte fru utrikesministern att detta är lite löjligt? Hon kan väl hålla med mig om att det i alla fall inte stärker EU:s anseende. Men än en gång: Vilken instans avgör om sanktioner ska vidtas eller ej? Anser utrikesministern att det som Romani Prodi har sagt inte stämmer överens med vad regeringscheferna inom EU tycker och tänker?
Fru talman! Till att börja med tycker jag att det är viktigt att slå fast att man måste kunna reagera och att det var viktigt att reagera i det här fallet. Det var ju inte vilken regering som helst som bildades i Österrike. Det var en regering med ett direkt främlingsfientligt parti, ett parti som har brutit mot oerhört många av de värden som jag är övertygad om att såväl Sten Andersson och jag som alla andra här i kammaren omfattar. I det läget är det också viktigt att EU kan markera att EU inte bara handlar om handel och ekonomi längre utan att EU också handlar om gemensamma värderingar och att andra länder därför inte stillatigande kan åse hur en regering med direkt främlingsfientliga inslag bildas i Europa. Det är också så att eftersom många av besluten i EU fattas gemensamt har varje regering en påverkan på alla andra länder i Europa. Det innebär också att det finns skäl att reagera om en av de regeringar som är med och fattar beslut som omfattar Sverige och Sveriges medborgare har ett främlingsfientligt parti i ledningen. Sten Andersson ifrågasätter här "de tre vise männen" och deras länder. Det här var ju väldigt respekterade personer som utsågs för att kunna göra en oberoende bedömning av åtgärderna, vilken effekt de hade haft och vad man skulle kunna tänkas göra i framtiden. De konstaterar att åtgärderna har haft effekt. De ger ett antal exempel på vilken effekt som åtgärderna har haft, allt från att påverka den direkta regeringspolitiken i Österrike till opinionsbildningen och själva regeringsbildandet. Även regeringsbildandet och vilka ministrar som utsågs påverkades faktiskt av omvärldens reaktion. De som hade gjort sig kända för de mest extrema uttalandena och agerandena fick trots allt inte komma med i regeringen. "De tre vice männen" föreslog också att det var dags att avsluta åtgärderna. De lägger fram ett antal förslag om vad man ska göra i framtiden och om vem som ska kunna föra diskussionen i framtiden. Här tror jag att vi har en naturlig skillnad mellan regeringscheferna och Romano Prodi. Gemensamt diskuterar man nu det här. Ska vi ändra artikel sju i fördraget? Ska vi införa en kommissionär som följer den här typen av frågor? Då ger det naturligtvis kommissionen ett mycket mer direkt inflytande. Det är det naturligtvis också förståeligt att Romano Prodi verkar för. Eller ska man även vid nästa tillfälle kunna agera direkt mellan regeringscheferna, direkt mellan de olika medlemsländerna? Jag tycker att det här är en diskussion som måste fortsätta att föras. Jag tycker att det är viktigt att Sverige som ett av de länder som förordar gemensamma värderingar och mänskliga rättigheter i Europa deltar aktivt i den här diskussionen utan att utesluta vare sig kommissionens roll eller medlemsstaternas direkta kontakter i sådana här frågor även i fortsättningen. Det är viktigt att vi även i framtiden kommer att kunna reagera gemensamt i Europa när gemensamma värderingar står på spel.
Fru talman! Visst ska man kunna reagera och agera gemensamt. Men kan man göra det? Jag tolkar utrikesministerns svar så att det som Prodi har sagt är desavouerat. Det stämmer alltså inte? Har jag fattat detta korrekt? Hans uppfattning strider uppenbarligen mot Göran Perssons, som jag tror har förankrat sin uppfattning bland övriga regeringschefer inom EU. Sedan, fru talman, vill jag säga att jag har inga barn med Frihetspartiet. Men om man följde valkampen i Österrike i slutskedet så var det tyvärr så att mitt eget parti, Österrikes moderater, och även socialdemokraterna, faktiskt tävlade med Jörg Haider om vem som kunde vara mest extrem. De två partier som är stora, där jag måste beklaga både det ena och det andra, var faktiskt inga dunungar i den debatten. Men frågorna måste ändå bli: Vilket land står i tur härnäst för att utsättas för EU:s sanktioner? Är det Danmark? Man har Danskt Folkeparti, det kan man strunta i. Men danska socialdemokrater har ju radikalt förändrat sin uppfattning i de här frågorna under de senaste månaderna. Det har kommit en del, måste jag säga, hiskliga uttalanden från ministrar i den nuvarande danska regeringen. Finland bedriver, som jag sagt tidigare, en flyktingpolitik som ligger närmare noll än ett. Och, fru talman, hur gör man med de länder där det i de nuvarande regeringarnas underlag finns med både dåvarande och nuvarande kommunister? Där säger inte EU ett smack. Där är det tyst som i kyrkan. Det innebär alltså att EU med all rätt angriper nazismen. Det ska man göra, men med demokratiska metoder. Men man är helt tyst när det gäller kommunisterna av det enkla skälet att man har stöd av dem i sina respektive länder.
Fru talman! För det första vill jag bara säga ett ord om historien när det gäller Österrike. Det är riktigt att det finns många skäl för både de konservativa och socialdemokratiska partierna i Österrike att vara självkritiska. Man har ju i många år ingått i en koalitionsregering som har minskat utrymmet för andra grupper i Österrike. Men att utifrån den självkritik som de partierna bör ha, och naturligtvis också har haft efter valet, säga att de på något sätt skulle vara lika goda kålsupare allihop är ju fullständigt barockt. Det var FPÖ som hyllade Hitlers arbetsmarknadspolitik. Det var FPÖ som hyllade gamla krigsveteraner. Det var FPÖ som införde en främlingsfientlig propaganda som omvärlden inte hade sett maken till i Österrike tidigare. För det andra var det frågan om Prodis citat. Prodi har ju själv talat för att man ska kunna införa åtgärder av den typ som "de vice männen" vill införa. Det Prodi har sagt är att han inte vill att regeringscheferna en gång till fattar det här beslutet utan att det ska vara ett beslut som enbart följs och fattas i kommissionen tillsammans med regeringscheferna. Med all respekt är det till syvende och sist så att man aldrig kan förhindra regeringscheferna och medlemsstaternas regeringar att fatta motsvarande beslut i en motsvarande situation även i framtiden. För det tredje gällde det vilka som då kan omfattas av detta i framtiden. Det tycker jag är en hypotetisk diskussion. Jag tycker inte att man ska gå ut och utdela några bannbullor i förväg. Däremot är det viktigt att det här är en signal både till de 15 nuvarande medlemsländerna i EU och till kandidatländerna; att den europeiska unionen är en union också med gemensamma värderingar och att de partier som hotar demokratin, de partier som är ett hot när det gäller främlingsfientligheten, göre sig icke besvär i några regeringar i Europa.
Fru talman! Det sista var väl häpnadsväckande. De partier som hotar demokratin göre sig icke besvär i några regeringar i Europa. Här står alltså Sveriges utrikesminister och talar om för folk i andra länder hur de ska rösta. De har röstat. Jag tycker att de här sanktionerna i onödan har skapat ett martyrskap. Folk blir irriterade över pekpinnar uppifrån. Jag tror faktiskt, om nu inte Anna Lindh tror det, att människor kan tänka, kan avgöra, kan ta ställning baserat på egen inneboende kompetens utan att fråga överheten. Sedan till det här om vem som bestämmer, EU eller kommissionen. Romano Prodi säger i sitt uttalande att i fortsättningen måste EU acceptera resultaten av demokratiska val. Jag tycker att det är glasklart. Men han har tydligen inte samma uppfattning i den frågan som Anna Lindh och regeringscheferna i Sedan noterade jag till sist att jag inte fick svar på frågan angående kommunister. Jag anser att skillnaden mellan nazism och i praktiken tillämpad kommunism endast handlar om grader i helvetet. Men jag förstår att man är tyst. I en del EU-länder i dag har man i regeringen folk som öppet var kommunister för några år sedan. De har kanske bytt skylt och kallar sig för dåvarande kommunister. Det är några som fortfarande är klockrena kommunister. Jag kan ha missat något. Jag läser inte allt. Jag lyssnar inte på vartenda radioprogram och läser inte varenda tidning, men jag har faktiskt ännu aldrig hört någon kritik från Göran Persson eller Anna Lindh mot detta faktum. Och det är klart att det beror på att de sitter i samma sits för egen del i Sverige.
Fru talman! Kortfattat om det sista: Främlingsfientligheten i Europa i dag är ett reellt hot mot demokratin. Det är inte kommunisterna i t.ex. Frankrike. "De tre vise männen" har i sin rapport tydligt pekat på hur dessa åtgärder påverkade Österrike och medförde förbättringar i Österrike, och de har visat att detta var effektiva åtgärder.

Då är det också över våra huvuden som regeringen i Österrike och de partier som ingår i regeringen i Österrike och i andra länder sitter och fattar sina beslut. Och därmed måste vi också kunna reagera och agera när vi tycker att det går stick i stäv mot allt som vi tror på och vill se förverkligat i Europa.

Fru talman! Margareta Viklund frågar hur jag och regeringen avser agera för att stödja OSSE i dess strävan att ta upp fallet Ilascu till en ny rättegång i tredje land. Därutöver frågar Margareta Viklund vilka åtgärder regeringen avser vidta för att i FN belysa Ilie Ilascus situation och verka för att han tillsammans med de övriga i Ilascu-gruppen får en rättvis och fri rättegång. OSSE:s parlamentarikerförsamling antog i juli i år en resolution om fallet Ilascu. Resolutionen uppmuntrar OSSE:s ordförande och OSSE-missionen i Moldavien att fortsätta sina ansträngningar att finna en medlemsstat som är villig att arrangera en rättvis rättegång för Ilascu-gruppens medlemmar. OSSE:s ordförande Österrikes utrikesminister Benita Ferrero-Waldner besökte Moldavien tillsammans med en delegation i juli i år. Hennes delegation samtalade med Ilascu i fängelset. Som Margareta Viklund skriver i sin interpellation har det rått stor oklarhet huruvida Ilascu själv vill lagföras i tredje land. Senast tillgängliga uppgifter säger att han nu välkomnar en sådan process. Fallet Ilascu är komplicerat på flera vis. Det sträcker sig i tiden tillbaka till 1990 när etniska moldaver på båda sidor av floden Dnestr genomförde aktioner riktade mot separatisternas kamp för ett oberoende Transnistrien. Ilascu anklagades och dömdes i en lokal skenrättegång i Transnistrien 1993 för att ha fört en illegal kamp mot den självutropade staten. Domen mot Ilascu är inte legitim. Transnistrien är inte internationellt erkänd som stat. Inom OSSE finns enighet om att frågan om Transnistriens status ska lösas med respekt för Moldaviens territoriella integritet. Jag håller med Margareta Viklund om att fallet Ilascu måste lösas snarast och att frihetsberövandet av Ilascu-gruppens medlemmar är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. För att kunna lagföra medlemmarna av Ilascu-gruppen i tredje land krävs dock att det först klargörs vilka brott de har anklagats för, och därefter om dessa brott kan räknas som brott i det tredje landet samt ifall utlämning kan ske. I nuläget undersöker några av OSSE:s medlemsstater möjligheterna att genomföra en rättegång. Regeringen välkomnar att detta undersöks. Utbrytarrepubliken Transnistriens ledare Smirnov har uppgivit att fallet Ilascu kan få en lösning först när frågan om Transnistriens status lösts. Givetvis kan ett sådant villkor ej godtas. OSSE arbetar dock intensivt med att bistå parterna att finna en lösning på statusfrågan och försöker bl.a. aktivt att sammanföra parterna för samtal. Ett nytt sådant möte med parterna planeras att hållas inom kort. OSSE:s parlamentariska församling och dess särskilda demokratiteam för Moldavien spelar också en viktig roll för att verka för en politisk lösning. Den svenska regeringen stöder aktivt och följer med stort intresse dessa ansträngningar från OSSE:s sida. Jag bedömer att frågan om Ilascu och hans tre medfångar först och främst bör drivas inom ramen för OSSE då denna regionala organisation på ett mer effektivt sätt kan diskutera och agera i enskilda fall. Inom ramen för FN är möjligheterna mindre att driva enskilda fall. Sammanfattningsvis kan jag försäkra Margareta Viklund om att vi även i fortsättningen kommer att följa frågan och aktivt stödja OSSE:s ordförande och
Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret som jag tyckte var uttömmande, klart och medkännande, även om jag har någon ytterligare fråga i anslutning till den. Inledningsvis vill jag säga att jag hade mina funderingar innan jag beslutade att ställa den här interpellation. Det gällde bl.a. om den kanske skulle uppfattas som ett enskilt fall och då kanske inte tas upp. Men i mitt resonerande med mig själv så kom jag fram till att frågan om fallet Ilascu är en mycket generell fråga. Den handlar först och främst om mänskliga rättigheter, rättigheter som gäller oss alla var vi än finns, var vi än är och vilka vi än är att inte behöva vara i fängelse utan dom eller rannsakan, oavsett vad vi kan ha gjort eller inte gjort. Interpellationen är generell också ur den synpunkten att det i dag världen över sitter människor i fängelser utan att de har blivit dömda eller ens vet varför de är fängslade. Jag tänker då på obekväma människor med andra uppfattningar än den som regimen har i ett land där de är fångar. Jag tänker på människor som sitter i fängelser på grund av ras, religion eller politisk uppfattning. Men framför allt tänker jag kanske nu på de människor, kosovoalbaner, som är fångar i serbiska fängelser, många av dem utan dom eller rannsakan. För mig är Ilascu, även om det ytterst handlar om en människas situation, en symbol för alla de människor som i dag sitter fängslade världen över utan att ha blivit dömda. Jag tror att man i många länder följer just fallet Ilascu för att se hur vi i den s.k. demokratiska världen kommer att följa upp det beslut som OSSE tog i somras och som utrikesministern hänvisar till. Fru talman! Eftersom utrikesministern och jag förmodligen har samma källor när det gäller Ilascu så är vi mycket samstämda i den information som vi har om honom. Men jag har kanske en poäng mer när det gäller hans fall, nämligen den att jag var med i Bukarest på OSSE-mötet då man diskuterade hans fall. Och med stöd och påhejad av den svenska delegationen hade jag också möjlighet att ta upp hans fall där. Det resulterade i den resolution och det beslut som utrikesministern hänvisar till i sitt svar. Men utrikesministern och UD, skulle jag vilja säga, har många poäng och möjligheter i den här frågan som jag inte har, nämligen möjligheten att i olika internationella sammanhang påverka organisationer och stater att stödja OSSE i arbetet med att bl.a. finna ett tredje land som är villigt att med OSSE:s stöd ge Ilascu och Ilascu-gruppen en fri och rättvis rättegång. Sedan förstår jag inte utrikesministerns svar när det gäller FN:s bristande förmåga och, som jag tolkar det, kanske inte ointresse men ändå ganska ringa intresse att ta upp denna symbolfråga med Ilascu i det internationella världssamfundet.
Fru talman! Först och främst tror jag att det är bra att man tar upp enskilda fall, eftersom jag precis som Margareta Viklund tror att det varje gång hjälper till att sätta ljuset inte bara på det enskilda fallet utan också på det faktum att så många människor orättfärdigt befinner sig i fängelse för sina åsikters skull. Därför tycker jag att det är bra att vi får chansen att svara på frågor och interpellationer kring sådana frågor här i kammaren också. Det här fallet är väldigt svårt. Det är tyvärr en ganska pessimistisk bild som vi ser just nu. Men vi kan ju hoppas att den kan förbättras av att vi får sådana samtal under hösten, så att spänningarna kan minska och så att man kan få reella förbättringar också för detta enskilda fall. Det är inte för att vi tror att FN är ointresserat som vi inte vill ta upp fallet i FN utan därför att OSSE som organisation har mycket större möjligheter att agera när det gäller enskilda fall. Och för att då få det effektivaste och bästa agerandet så tycker vi att det är viktigt att man fortsätter att väldigt aktivt arbeta via OSSE för att sätta en press på den aktuella regimen och för att underlätta för den enskilda personen Ilascu. Avslutningsvis: Margareta Viklund tog upp andra exempel på den här typen av fångar som orättfärdigt sitter i fängelse. Det är viktigt att peka på när vi ser ljusningar. En stor grupp av kosovoalbaner som suttit i serbiska fängelser och serbiska fångar som suttit i kosovoalbanska fängelser kan nu, efter flera år av en väldigt dyster och orättfärdig situation för dem, efter valet av Kostunica se den första ljusningen. FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter har ett specialsändebud, en svensk, som ska undersöka förhållandet för dessa fångar, som nu för första gången verkar kunna få visum och verkar kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det kommer förhoppningsvis att leda till att den gruppen fångar kommer att släppas och kommer att behandlas i enlighet med vanlig lag och rätt.
Fru talman! Det är riktigt att man inte bara ska vara pessimistisk, utan vi ska också se den optimistiska bilden, visst, och vi ska vara glada över den. Men den optimistiska bilden kan svärtas ned av den pessimistiska. Vi måste hela tiden jobba med detta. Utrikesministern sade att man hade en ganska pessimistisk bild just nu av Ilascus situation. Har de länder som har sagt sig vilja stödja OSSE i rättegången sagt nej, eller är det någonting som inte är riktigt klart? Hur går diskussionen och samarbetet med OS SE i den här frågan? Det skulle vara intressant att få höra. Naturligtvis har OSSE en större möjlighet att ta upp enskilda fall. Jag tycker att det var positivt att få det gensvaret från utrikesministern när det gäller enskilda fall. Ändå måste också OSSE ha ett stöd för att kunna agera. Som jag ser det skulle FN kunna vara det stödet för att jobba vidare med det här fallet om man tog upp frågan som en generell och allmängiltig fråga. Därför har jag en avvikande uppfattning där. Det är mycket som talar för att Ilascu utsattes för en kupp och skulle oskadliggöras. Han var kanske obekväm - vad vet jag - för en del personer. Han kanske var en sanningssägande politiker - det vet jag inte heller. Men uppfattningarna om honom och de övriga i gruppen går isär - det vet vi. Det är en av anledningarna till att jag tycker att han måste få en fri och rättvis rättegång. Har de begått ett brott måste det bevisas. Jag tycker att vi måste vara väldigt hårda och tuffa här för att verkligen driva på i den här frågan. Om nu utrikesministern menar allvar, och det tror jag, med att föra en utrikespolitik där de mänskliga rättigheterna sätts i centrum, anser jag att utrikesministern måste agera i det här fallet. Det betyder ett agerande och engagemang också i FN.
Fru talman! Jag kan hålla med om mycket av det som Margareta Viklund säger. Jag vill göra tre kommentarer. FN:s roll: Skälet till att vi inte vill ta in en ny part just nu i denna fråga är att detta hänger samman med den stora diskussionen om Transistriens status och att samtal i OSSE:s regi kommer att hållas mellan parterna under hösten. Blir det lyckade samtal minskar spänningen, och det innebär större möjligheter både för regionen och för det enskilda fallet Ilascu att få en lösning. I det här läget vill vi inte störa samtalen mellan parterna inom OSSE och därför inte ta in någon ny part i diskussionen. Vad finns det för möjligheter att få lagföring i tredje land? Vi har tittat på det från svensk sida, men vi bedömer möjligheterna från svensk sida som väldigt små. Det skulle förutsätta att en åklagare i Sverige finner sådan misstanke om brott att han kan begära en utlämning till Sverige. Det är en väldigt liten möjlighet till framkomlig väg för svensk del. De som då undersöker ifall detta står i överensstämmelse med deras lagstiftningar så att de skulle kunna ta på sig rättegångarna är Polen och Schweiz. De ser ifall det går med lagföring i Polen eller Schweiz. Även de har stora juridiska problem, men de har garanterat att de ska se över allt vad som går att göra. Jag garanterar att även den svenska regeringen kommer att fortsätta att följa det här fallet med intresse.
Fru talman! Jag får tacka för den här försäkran som jag tycker att det var bra att få höra. Jag visste om att det var Polen och Schweiz som var tänkbara kandidater i sammanhanget. Jag vet att vi har det juridiska hindret att ta på oss denna fråga i Sverige. Nu finns det kanske möjligheter att titta på hindren, men det ingick inte i min interpellation. Jag vill tacka för den här informationen och diskussionen. Det känns bra att få föra upp den på den här nivån. Vi är en bred skara, vill jag påstå, som följer fallet väldigt noga ur MR-synpunkt. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Ilascu har suttit sedan början av 90-talet - 92 säger en del, 90 säger andra.

Fru talman! Ewa Larsson har, med utgångspunkt i en lista med förslag till åtgärder mot prostitution och försäljning av flickor och kvinnor, frågat mig om ansvarig minister avser verka för att dessa ska bli verklighet i svensk politik. Hon frågar också om jag ämnar vidta några andra åtgärder för att bekämpa slavhandel och prostitution. Insatser för att komma till rätta med prostitution och handel med kvinnor spänner över ett brett fält. Det avspeglas också i Ewa Larssons förslag till åtgärder, som innefattar insatser inom såväl rättsväsendet och socialtjänsten som biståndspolitiken och Sveriges agerande i internationella sammanhang. Jag har här inte möjlighet att ta ställning till eller kommentera varje enskild punkt. Därtill är tiden för kort och mitt eget ansvarsområde alltför begränsat i förhållande till Ewa Larssons frågeställningar. I stället ger jag en övergripande redogörelse för regeringens syn på frågan samt hanteringen av den i EU. Prostitutionen är ett mycket allvarligt samhällsproblem, både i Sverige och utomlands. Den medför skador både för individen och för samhället. Omkring prostitution förekommer i regel en omfattande kriminalitet, t.ex. koppleri, narkotikahandel och misshandel. De allra flesta prostituerade har också en mycket svår social situation, vilket är särskilt tydligt i de fall utländska kvinnor lockas in i landet för att prostituera sig. Det är därför ett angeläget samhälleligt och mänskligt intresse att bekämpa prostitutionen. Insatser måste, som framgår av Ewa Larssons förslag till åtgärder, ske inom en rad olika samhällsområden och riktas mot både efterfrågan på och tillgången till sexuella tjänster mot betalning. Det är dels fråga om stöd till prostituerade för att förbättra deras möjlighet och motivation att lämna prostitutionen, dels åtgärder inom rättsväsendet för att komma till rätta med den kriminella hanteringen runt prostitutionen. Inte minst handlar det om att komma till rätta med värderingar som tar sin utgångspunkt i synen på människor som handelsvaror, reducerade till objekt. Inom EU har vidtagits, pågår och planeras ett omfattande arbete för att förstärka insatserna mot handel med människor. I slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors 1999 lyftes människohandel, särskilt utnyttjande av kvinnor, upp som ett område som ska prioriteras. Kommissionen har också aviserat nya initiativ i kampen mot människohandel inom en snar framtid. Vi avser att ge frågan hög prioritet under det svenska ordförandeskapet i EU ministerråd. Att bekämpa människohandel är också en högt prioriterad fråga för Europol, och vi ska därför i största utsträckning dra nytta av Europols unika ställning som kriminalunderrättelseorgan för medlemsländerna när det gäller människohandel. En annan fråga som kommer få en framskjuten plats under det svenska ordförandeskapet är jämställdheten mellan män och kvinnor. Mäns våld mot kvinnor och sådan handel med kvinnor som syftar till sexuell exploatering är inom jämställdhetspolitiken en prioriterad fråga. För att samordna frågor rörande handel med kvinnor under Sveriges ordförandeskap har jämställdhetsminister Margareta Winberg i samråd med mig och övriga ansvariga ministrar i dagarna tagit initiativ till att inrätta en interdepartemental arbetsgrupp. För att svara mot frågans komplexa karaktär ingår ett flertal departement i gruppen däribland mitt eget. Såväl i Sverige som inom EU och andra internationella organ pågår ett fortlöpande arbete för att bekämpa människohandel. Samtidigt återstår mycket att göra. Det gäller inte minst den slavliknande handel med prostituerade som förekommer i många länder och som också har förekommit i Sverige. Samarbetet inom EU ger oss enligt min uppfattning förbättrade möjligheter att bekämpa den gränsöverskridande brottslighet det här är fråga om samt att förbättra skyddet för de flickor och kvinnor som är föremål för denna cyniska och kriminella handling.
Fru talman! Först tänker jag kommentera socialministerns svar lite grann och i andra omgången tänker jag gå in på de 13 punkterna med konkreta förslag till åtgärder. Vi är helt överens om att frågan spänner över ett brett fält. Det hade varit intressant om vi hade haft en sådan demokratisk procedur här i riksdagen att man hade kunnat ställa samma fråga till flera ministrar samtidigt, att man diskuterade mera utifrån en helhetssyn. Sedan säger socialministern att han inte nu och här har möjlighet att ta ställning till eller kommentera varje enskild fråga. Då undrar jag när och var ministern har möjlighet att göra det om inte här och nu. Jag är öppen för att få höra mer precisa kommentarer vid andra tillfällen. Ministern sade också att det var för ont om tid. Det är inte jag som har föreslagit att vi skulle ha den här debatten i dag, fredag. Jag föreslog i mitten av november för att få lite mera tid. Men så var det med det. Det här är en övergripande fråga som spänner över många fält. Det är en samhällsproblematik. Det var därför som jag valde att rikta frågan till socialministern. Jag vill betona de sociala aspekterna. Sedan finns det de polisiära och kriminella aspekterna samtidigt som ärendet berör asylfrågor. Själva grundbulten är punkt nr 1 bland de 13 punkterna i förslaget, nämligen människosynen. Vad är det att vara människa egentligen? Vi har i Sverige vår eminenta lagstiftning om att det är förbjudet att köpa en människas kropp. På det viset markerar Sverige att det är det som det innebär att vara människa, att det inte går att köpa en människas kropp. Vi har ett väldigt fint redskap i Sverige, tycker jag, som vi borde använda oss mer av. I svaret tar ministern upp stöd till prostituerade och rättsväsendet. Om vi håller oss till stödet till de prostituerade undrar jag hur socialministern avser att ge detta stöd. Det var en av de viktigaste punkterna som många tog upp, politiker och organisationer, när lagstiftningen om att kriminalisera könsköpare infördes, att man skulle ge stöd till de prostituerade. Tidigare här i kammaren har vi haft debatt om att ansvaret vilar på kommunerna medan rättsväsendet får stöd från samhället. Ska jag tolka svaret så, att vi från nationellt håll nu är beredda att gå in och ge stöd. Kommunerna gör ett bra arbete, men de kan behöva en förstärkning genom öronmärkta pengar. I vissa avseenden tycker jag att det är viktigt att öronmärka pengar. När det gäller EU:s roll säger ministern att Europol kommer att prioritera frågan. Då undrar jag hur det stämmer med resursfördelningen i Europols budget. Kan man se att det avsätts så pass mycket pengar på kampen mot handeln med flickor och kvinnor att man kan säga att frågan faktiskt prioriteras? I november kommer vi att ha vår årliga session med Nordiska rådet. Om Sverige nu ska lyfta den här frågan, kommer man att lyfta den också på Nordiska rådets session?

Fru talman! Som jag ser det är det väldigt viktiga punkter som Ewa Larsson tar upp. Det finns också två mycket viktiga frågor att besvara i denna interpellation. Liksom Ewa Larsson är också jag mycket förvånad över att svaret att socialministern inte har någon möjlighet att ta ställning till eller kommentera varje enskild punkt på grund av att tiden skulle vara för kort. Jag tror att det nödvändigt att regeringarna - även Sveriges regering - tar sitt ansvar och prioriterar frågan också ekonomiskt. På tio år har frågan om sexhandel med barn förvandlats från en pinsam icke-fråga till en angelägenhet för hela världssamfundet. Det går inte längre att gömma huvudet i sanden, speciellt inte som prostitutionen sker så nära inpå oss. Det jag efterlyser och som Sverige, Europa och världen, och inte minst de som redan har drabbats även i vårt land, efterfrågar är ledande politiker som aktivt vågar ta ställning mot barn och kvinnohandel. Vi vet att det är ett växande problem och att det ligger väldigt nära oss. För en månad sedan var jag i Riga. Jag satt då på en restaurang och åhörde ett samtal som jag inte kunde undvika att höra. En svensk man satt och intervjuade två unga jättesöta flickor. Det som mannen hade att erbjuda var arbete i hans familj. Han var ensamstående och behövde två vackra flickor för detta arbete. Det var pinsamt för mig som svenska att åhöra det här samtalet. Jag visste precis vad det gick ut på och kunde ingenting göra mer än att ta kontakt med dessa flickor och fråga hur de blivit kontaktade och vad de trodde att de skulle arbeta med. Det här pågår väldigt nära inpå oss, socialministern - en timmes restid från Enligt CIA uppgår antalet människor - främst då kvinnor och barn - som köps och säljs i världen till mellan 700 000 och 2 miljoner per år. Huvuddelen av dessa personer ingår i sexhandeln. Jag tycker att det är beklämmande att vi inte har lyckats avskaffa slaveriet år 2000. I stället har det ökat. Många rapporter pekar på att detta med trafficking ökar alltmer för varje år och att det finner vägar även in i Sverige. Vi kristdemokrater tar med skärpa avstånd från denna slavhandel. Vi anser att man först och främst här i Sverige måste ta krafttag mot slavhandeln. Det behövs lagskärpning, ökade resurser till polis, information, utbildning och stöd till NGO:er, alltså frivilligorganisationer som arbetar med dessa frågor. Det finns en opolitisk organisation som jag själv är styrelseledamot i, ECPAT. En stor del av tiden går åt till att söka resurser, och ofta får man avslag på dessa ansökningar. Jag tycker att socialministern har ett ansvar när det gäller ansökningar och bidrag till olika organisationer. Man kan också arbeta den vägen. Vi vet också att maffian i dag använder mycket sofistikerade metoder för att locka in aningslösa ungdomar som vill ha ett arbete och möjligheter till ett drägligare liv. Min fråga till socialministern blir: Är socialministern beredd att med kraft ta itu med dessa frågor, just när det gäller den sociala delen men också när det gäller bidragsansökningar från de organisationer och grupper som arbetar med detta?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

Jag säger i svaret: "Jag har här inte möjlighet att ta ställning till eller kommentera varje enskild punkt". Det gäller exempelvis frågan hur statsministern tänker agera och hur han tänker arbeta på sina möten i Europa. Det måste rimligtvis han själv svara på. Sedan sade jag: "Därtill är tiden för kort". Det är en rad frågor som måste utredas. Det är rimligt att de kommer igen i motioner i riksdagen så att det finns en chans att verkligen gå igenom alla ställningstaganden. Väldigt många förslag är alldeles utmärkta. Sedan påpekade jag att mitt eget ansvarsområde är alltför begränsat i förhållande till frågeställningarna. Jag vill upplysa om den begränsning som jag som fackminister har på dessa områden. Det kan vara besvärligt att ställa frågan igen till justitieministern, som är ansvarig för lagstiftningen och polisen. Det kanske kan vara besvärligt att ställa frågan till statsministern hur han ser på sitt arbete. Jag har därför valt att välja ut de områden där jag har ett eget ansvar som jag kan överblicka. Det är förklaringen till mitt svar. De områden jag kan överblicka är just de som ligger inom Socialdepartementets ansvarsområde. Där ställer Ewa Larsson två frågor som har med detta problem att göra. Det ena är hur vi ser på ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Jag menar att det är kommunerna som genom socialtjänstlagen har ansvar också för att hjälpa de flickor eller kvinnor som behöver hjälp för att komma ifrån prostitutionen. Jag menar att det är en del av det som regleras av socialtjänstlagen och därmed en del av det kommunala ansvaret. Vi har inga planer på att införa ett särskilt stöd eller särskilt bidrag till kommunerna för detta arbete. Vi förväntar oss att kommunerna tar sitt ansvar, vilket de faktiskt också gör. Det pågår väldigt många spännande projekt runtom i kommunerna där socialtjänsten arbetar mycket aktivt. Det gäller att vi från riksdagens sida förklarar att de har allt vårt stöd i det arbetet, men att det är en kommunal fråga. Rosita Runegrund tog upp frågan om stödet till organisationer. Riksdagen ska fatta beslut om stöd till frivilliga organisationer inom det sociala området. Den frågan finns det möjlighet att diskutera i riksdagen när vi ska ta ställning till budgetpropositionen för nästa år.
Fru talman! Stöd till de prostituerade är en av de två saker som socialministern nämner som betydelsefulla. Socialtjänsten och även polisen har skyldighet att sätta dit människor som köper andra människors kroppar, eftersom det är strider mot vår lagstiftning. Vi kan då notera det paradoxala att socialtjänsten inte har fått några öronmärkta pengar för att ge stöd till de prostituerade medan polisen har fått öronmärkta pengar för att upprätthålla lagen. Jag tycker att det är ologiskt. Endera ger man ingen stöd eller så ger man båda stöd. Det är därför som jag tar upp frågan igen. Vi har debatterat den förut här i kammaren socialministern och jag. Jag ska tala om de möjliga åtgärderna. De 13 punkterna är inget program. De kom fram när vi hade något som vi kallade för Baltic Sea Green Network för ett par veckor sedan i Oslo. Jag åkte dit för att berätta om vår eminenta lagstiftning, och jag hade tre förslag till åtgärder. Jag kom hem med 13 förslag, eftersom vi har olika kulturer att hantera och infallsvinklar. Det är frågor som vi kommer att arbeta vidare med inom den gröna sektorn. Den första frågan är att ändra mäns attityder till prostitution. Det torde ändå vara en väldigt viktig och basal fråga för socialministern. Det handlar om att t.ex. genomföra en kampanj. Ministern kan påverka sitt departement och regeringen att genomföra en kampanj. Det måste gå genom hela regeringen. Vi behöver också få en ordentlig statistik där vi kan mäta uppnått resultat så att vi verkligen kan se om kampanjen är verkningsfull. Den utveckling som pågår i dag främst i norra Sverige visar på något helt annorlunda. Det är en accelererande utveckling där män från Norge, Sverige och Finland springer de ryska kvinnorna till mötes med brallorna neddragna. Det är en väldigt märklig form av näringspolitik. Det finns andra sätt på vilka vi kan stödja utsatta kvinnor från våra grannländer. Det finns en annan politik som vi kan driva, och den kan vi driva i Nordiska rådet. Här kan socialministern själv initiera sina regeringskolleger och samarbetsministern Pagrotsky att lyfta frågan redan nu i november. Frågan är oerhört het i de nordiska ländernas norra delar. Det vore självklart att det är just Sverige som lyfter frågan, eftersom vi har vår eminenta lagstiftning. Jag kommer tillbaka till den igen och återigen. Jag tycker att socialministern kan ge statsministern en liten hint att det kan vara lämpligt att man säger från regeringen att trafficking, handel med flickor och kvinnor är en oerhört allvarlig fråga. Ta gärna upp den frågan, kära minister, när ni träffar alla höjdare världen över. Ni pratar ju med varandra, eller hur? Så det går väl att ge mig ett positivt svar här, och säga: Jag ska ta upp det nästa gång vi träffas. Att ge ekonomiskt stöd till de kvinnor som lämnar prostitution är ju nästan det allra viktigaste, så att de har möjligheter att ta sig ur den stora sociala problematik som de befinner sig i. Det är ingen lätt insats. Sedan finns det en annan fråga, som våra gröna vänner i Tyskland brottas med. Man kan säga att Europa står inför ett vägval. Det ena är den holländska vägen, och det andra är den svenska vägen. Det vore fint om vi samarbetade med tyskarna, och särskilt dem från forna Östtyskland. Där håller det nämligen på att utvecklas en människosyn som innebär att det är kvinnans och flickans fel. All skuld ska ges till kvinnan och flickan. Mannen är helt oansvarig. Han har rätt att köpa kroppar hur som helst. Det är de som tar sig in i landet som bär skulden, och de ska straffas. Det återstår alltså också mycket att göra när det gäller attityd och människosyn tillsammans med
Fru talman! Jag tackar socialministern för invitationen när det gäller stöd till organisationer. Jag vill med glädje diskutera den frågan när den kommer upp. I svaret berör socialministern att han har varit med och tagit initiativ till en arbetsgrupp där de olika departementen och de olika ministrarna ingår. Jag tycker därför att socialministern kan ta med sig de här frågeställningarna som gäller barnsexturism och handel med kvinnor och barn. I ett svar på en fråga till Ingela Thalén som gäller huruvida man under ordförandeskapet kommer att lyfta fram frågan om sexuell exploatering av barn har hon lovat att detta kommer att bli en prioriterad fråga. Jag vill att Sveriges regering och Sveriges ministrar, och i synnerhet männen i Sveriges regering, ställer sig i spetsen för detta och vågar lyfta fram de här frågorna och tala om hur man vill ha det. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Jag kommer nu från FN efter att ha varit där i två veckor. Jag har bevakat tredje utskottet och sett när man lägger fram resolutioner som just gäller trafficking. Jag har också sett svårigheterna att få till det riktigt tillspetsade när man i samråden mellan de olika länderna diskuterar, för det kryper liksom in på skinnet på de olika ländernas deltagare. Vi har ändå här i Sverige förskonats väldigt länge. Därför tycker jag att vi kan ställa oss upp som en enhetlig nation just för att vilja arbeta för att eliminera handeln med kvinnor och barn. Vi har frågan om fattigdomen, och vi har arbetslösheten. Det finns hur mycket som helst att göra. Jag vill att socialministern går från denna debatt och tar de här frågorna med sig till det s.k. samrådet. Tack så mycket!

Fru talman! Frågan om prostitution rör sig över hela det politiska fältet. Det är alldeles sant som Ewa Larsson skriver i sin interpellation - det handlar om åtgärder från lagstiftning över till det sociala arbetet och till vilken roll frivilligorganisationer kan spela och över till attitydförändringar som berör skolan och utbildningsväsendet, hela samhället inbegripet. Då blir självfallet frågan om var man diskuterar detta komplicerad. Jag trodde - men där hade jag fel - att detta i själva verket också var en del av en motion som Ewa Larsson har väckt. Jag ser fram emot att Ewa Larsson väcker en sådan motion nästa gång det blir tillfälle till det. Här finns nämligen skäl att diskutera över hela fältet och att pröva frågeställningarna på det här området. Man kan notera att Sverige faktiskt är en föregångare, och att det dessbättre också finns en bred politisk majoritet i Sveriges riksdag när det gäller hållningen till detta. Vad gäller lagstiftningen så har vi gått före. Det har mött kritik här på hemmaplan, och kanske också internationellt. Men jag är stolt över att Sverige på det sättet har tagit steget. Vi har en prostitutionslagstiftning som vi kan vara stolta över. Vi kan också se resultatet av den. Många kritiker säger att vi inte riktigt har fått det resultat som vi hade förväntat oss. Vi kan se att prostitutionen har förflyttats från gatorna till andra miljöer. Men jag tror att lagstiftningen har två betydelser. Den ena är som stöd för faktiska ingripanden. Den andra är den normgivande betydelsen, där man gör klart vad som är tillåtet och inte tillåtet. Jag tror att det är otroligt viktigt för alla i Sverige i dag, men framför allt för kommande generationer, att det offentliga Sverige har talat om att vi numera betraktar också köp av sexuella tjänster som ett brott, och att det strider mot svensk lagstiftning. Vi kan också konstatera när det gäller polisen dels att den i år fick ett extra resurstillskott, dels, och framför allt, att den kommer att få mycket förstärkta resurser under den kommande treårsperioden enligt budgetpropositionen. Jag utgår från att det innebär att polisen kan arbeta också med de här frågorna på ett betydligt effektivare sätt än den har kunnat göra hittills. Nu får man nämligen möjlighet att utöka sina resurser. När det sedan gäller socialtjänsten så vidhåller jag att det är kommunernas ansvar. Vi ska påpeka detta. Vi har en socialtjänstlag just för att se till att kommunerna tar detta ansvar och att de har resurser och tillräckligt med personal för att följa upp prostitutionen och ge stöd till de flickor och kvinnor som vill komma ifrån prostitutionen. De ska också få ett ekonomiskt stöd. Den möjligheten har kommunerna att ge. Det sker faktiskt också ute i kommunerna. När kommunernas ekonomi nu blir något bättre borde det finnas större möjlighet för dem att engagera sig i ännu högre grad. Sedan kommer vi till frågan om att förändra attityder. Man ska inte överdriva statsmaktens roll i detta fall. Det är klar att riksdag och regering kan bestämma sig för att starta kampanjer. Men jag tror att detta mer handlar om att utnyttja vår kapacitet som samhällsmedborgare och som civila individer. Vår roll som föräldrar, vår roll i föreningslivet, vår roll som politiker i den allmänna debatten och vår roll som föredöme har nämligen en enormt stor betydelse. Attitydförändring betyder faktiskt att alla vuxna människor tar ett ansvar för att påverka sin omgivning i attityder och hållningar när det gäller prostitution exempelvis. Där menar jag att vi kanske har ett lika stort ansvar som medlemmar i politiska partier, i intresseorganisationer och i föreningslivet som vi har när det gäller att fatta beslut om statligt ledda kampanjer.
Fru talman! Jag tänker icke väcka någon motion i den här frågan, käre socialminister! Jag bjuder på de här förslagen nu - de är helt gratis. Ordförandeskapet startar om några månader, och jag tycker inte att vi har tid att vänta. Förslagen finns här och nu. När det gäller attityder mot prostitution, vem som ska starta kampanjer och vilka nivåer man ska lägga sig på tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att vi har oerhört starka kommersiella krafter som driver den här utvecklingen i hela världen. Det är maffian som polisen har att tampas med, och de är inga dunungar i det här avseendet. När man har så starka kommersiella krafter emot sig och när det våldspornografiska utbudet i medierna finns i snart sagt alla människors vardagsrum, måste samhället gå in. Det finns möjligheter att plocka in nästan vad som helst. Saker som inte få visas i England t.ex. får man visa i Detta är en utomordentligt allvarlig utveckling. För att vi ska kunna visa att vi menar allvar med vår lagstiftning måste vi faktiskt också göra en stor gemensam nationell kampanj, tror jag. En av punkterna handlar om att ge asyl till de kvinnor som lockats in i landet och sedan tvingats till prostitution. Det är en oerhört laddad och allvarlig fråga. Jag tycker att det är viktigt att Sverige lyfter den som motvikt till den tyska utvecklingen där man lägger all skuld på den utsatta kvinnan. Här kan vi igen i vår lagstiftning ta fram någonting som visar på ett diametralt annorlunda vägval. Till slut vill jag säga att jämställdhetsministerns jämställdhetsråd gemensamt har antagit ett uttalande där man vill att Sverige lyfter frågan om trafficking, bl.a. under ordförandeskapet. Här finns alla organisationer och partier samlade. Ministern säger nu att Sverige ska lyfta frågan. Hur mycket ska den lyftas?
Fru talman! Den ska lyftas mycket. Så här mycket exakt. Detta blir lite larvigt. Regeringen och den ansvariga ministern förklarar via mig att detta är en prioriterad fråga. Den kommer att lyftas på ministerrådet och spela en roll i diskussionen. Då är frågan hur mycket den ska lyftas. Den ska lyftas precis så mycket som vi vill att den ska lyftas för att det ska bli en diskussion i EU. Ställ gärna frågan till den ansvariga ministern! Då kan vi få ett exakt svar. Det viktigaste är väl ambitionerna att den här frågan ska tas upp. Jag tror inte att någon i Europa i övrigt tvekar om Sveriges inställning och vår ambition att flytta fram positionerna på det här området. Man är alldeles övertygad om vårt engagemang och har respekt för det. Man vet också om att det är en prioriterad fråga för oss.